Herr talman! Mer än något annat handlar välfärden om jobben och att vi kan klara en bra utbildning, en god vård och en trygg omsorg om barn och gamla. Socialdemokraterna och Centern har gjort gemensamma ansträngningar för att få ordning på den svenska ekonomin. Nu kan vi se resultaten. Vår ekonomi har fått ny kraft och styrka. Det ger oss möjlighet att till år 2000 rejält höja nivån på bidragen till kommuner och landsting. Jämfört med 1996 handlar det om 16 000 miljoner kronor. 16 000 miljoner kronor är mycket pengar, men vad kan vara viktigare än en bra skola, en bra barnomsorg, en bra sjukvård och en bra äldreomsorg? Vi har också alla här tidigare intygat hur viktigt det är. Den stora frågan i svensk politik är: Skall våra nya resurser användas för att värna välfärden och bekämpa arbetslösheten, som vi socialdemokrater vill, eller skall de användas, som Moderaterna föreslår, till att sänka skatten så att kommuner och landsting utarmas på de resurser som så väl behövs för skolan, vården och omsorgen? Vi socialdemokrater vill utveckla välfärden. Det bästa sättet att minska klyftorna i samhället är att se till att fler människor har arbete. Vården och omsorgen måste hålla hög kvalitet, och den egna ekonomin skall inte avgöra om en människa får den vård hon behöver när hon behöver den. De brister vi ser i dag vill vi göra något åt. Vi skall ha en värdig vård och omsorg. Vi skall ha en skola med allra högsta kvalitet. Finansutskottet utgår i likhet med regeringen från att kommuner och landsting främst använder de ökade resurserna inom områdena vård, omsorg och skola. Anslagen under budgetens utgiftsområde 25 omfattar merparten av statens utgifter för kommuner och landsting. Riksdagen har fastställt ramen till 93 049 Utskottet kan konstatera att samtliga partier tillstyrker regeringens förslag att höja de generella statsbidragen för nästa budgetår.

Herr talman! Det viktiga inslaget i den moderata politiken är att åstadkomma skattesänkningar för lågoch mellaninkomsttagarna. Då måste man åstadkomma en sänkning av kommunalskatten. Vi har visat hur man kan åstadkomma det dels genom en finansiering via staten, dels via åtgärder inom kommunsektorn. Åtgärderna inom kommunsektorn skall grundas på en avreglering som staten bejakar och på en konkurrensutsättning av verksamheten. Socialdemokraterna säger att det saknas 17 miljarder i det moderata alternativet. Jag tyckte att de var det som Sonia Karlsson sade. Då utgår man från socialdemokratisk politik och från att kostnaderna vore desamma även om man bedrev politiken på riksplan och kommunalplan i nya banor. Sonia Karlsson sade förresten att jag uppgav felaktiga siffror beträffande kommunsektorns storlek. De siffror som Sonia Karlsson åberopade gällde de totala skatteintäkterna i kommuner och landsting. Jag talade om de totala intäkterna inom kommunsektorn. Sedan vill jag kort kommentera Lagrådet och den inomkommunala utjämningen. Lagråd 1 sade att den inomkommunala utjämningen var grundlagsvidrig. Lagråd 2 passade och sade att man med hänvisning till att regeringen skall tillsätta en kommitté kunde godta den. Nu har kommittén kommit, och den har lagt fram ett förslag om grundlagsändring. Dessbättre föreslår regeringen nu ingen grundlagsändring, men det här innebär ju att vi har ett grundlagsvidrigt system. Det enda sättet att rätta till det är att snarast i stället åstadkomma ett system där staten svarar för kostnads och inkomstutjämning.
Herr talman! Till Lennart Hedquist vill jag bara kort säga: Vi har inget grundlagsstridigt system. Jag fick inget svar på det som jag tycker är en väldigt intressant fråga, eftersom jag tydligt kunde påvisa hur svårt det är att hitta den stora "andra" verksamhet som kommunerna skulle hålla på med. Jag tog min egen kommun som exempel. Som jag sade vill moderaterna privatisera och ha en ganska hårdhänt konkurrensutsättning. När jag tittar i moderaternas motion ser jag att man hänvisar, vilket också Lennart Hedquist gjorde, till monopolen. Hit hör skolan, sjukvården, åldringsvården och barnomsorgen. Det är de monopol som Lennart Hedquist helt vill konkurrensutsätta. Dessutom står det i motionen att kommunerna själva inte skall få vara med när denna verksamhet konkurrensutsätts. De tillåts inte detta. Detta, står det sedan, skapar frihet, kvalitet och mångfald och ger utrymme för kommunerna att prioritera det som inte kan utföras av andra. Vad, Lennart Hedquist, är detta som inte kan utföras av andra? Det finns inget kvar!
Herr talman! Framför allt skall kommunerna i det läget ägna sig åt beställarverksamhet och myndighetsutövning, men jag är helt med på att kommuner också kommer att driva skolor och vårdinrättningar m.m. Det är dock viktigt att man utsätter hela denna verksamhet för konkurrens och får fram idéer och andra arbetsmetoder från den privata sektorn. Sedan antyder Sonia Karlsson att allt som ingår i den kommunala budgeten inom skola, äldreomsorg och barnomsorg går till verksamheterna. Så är det dessvärre inte. Det finns väldigt mycket overheadkostnader och byråkrati som frodas inom de anslag som Sonia Karlsson nämnde. Det är därför det är så viktigt att få jämförande kostnadstal utifrån likvärdig kvalitet. Den kommunala sektorn är dessvärre fortfarande väldigt litet konkurrensutsatt, och det kostar medborgarna stora pengar.
Herr talman! Det är klart att det måste finnas någon form av overheadkostnader. Vi måste ju ändå ha en administration, och vi måste få de här sakerna att fungera. Den stora arbetslösheten har gjort att kommunerna haft minskade skatteintäkter. Min kommun har fortfarande inte en budget i balans. Jag är övertygad om att detta gör att man ser över alla de kostnader som går att se över. Som jag har uppfattat det har Lennart Hedquist jobbat inom kommunen och vet hur man i budgetarbetet granskar alla poster. Sedan kan det göras mer. Det måste man göra hela tiden. Men jag är övertygad om att man gör detta i kommunerna, eftersom man är tvungen till det.
Herr talman! Jag skall först kommentera Sonia Karlsson och min lilla diskussion om Kommunaktuellt. Om man fortsätter att läsa i Kommunaktuellt ser man trots allt att det står att det är svårt att skönja någon ökning av antalet anställda, som regeringen har hoppats på, trots att man beaktar dem som var anställda vid sjukhuset i Göteborg. Men det var inte därför jag begärde replik på Sonia Karlssons anförande. Jag skulle gärna vilja att Sonia Karlsson litet grand kommenterade det som Kommunförbundet har skrivit i sin oktoberrapport, som jag också pratade om i mitt anförande. I går diskuterade jag litet grand med Maj-Inger Klingvall om bl.a. de 16 miljarder kronorna till kommunerna. Hon hävdade bestämt att välfärden nu var räddad och att allting nu är väldigt bra. Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är väldigt bra att de här pengarna nu kommer till kommunerna och landstingen. Men det finns ett "men" här, och det är: Räcker verkligen pengarna till? Vi bedömer att de inte gör det, och det är bl.a. därför vi i vårt budgetalternativ vill ha ytterligare 5 miljarder kronor nu till kommunerna och landstingen.
Herr talman! Då fortsätter jag att läsa i den här artikeln. Sedan står det nämligen: Troligen hade läget varit värre utan det höjda statsbidraget. En del kommuner som i början av året tänkt säga upp personal har kunnat dra tillbaka sina varsel. Jag har också den rapport som Marie Engström hänvisar till. När vi läser den ser vi att man på flera ställen återkommer till att det tack vare de ökade statsbidragen är ett helt annat läge för kommunerna. Det slår man fast väldigt bestämt. Jag tror att det av de 288 kommunerna är ca 120 som inför balanskravet år 2000 måste se över sin verksamhet och troligtvis göra vissa besparingar, t.ex. Motala. Men tack vare att sysselsättningen nu som vi ser ökar kommer vi att få ökade skatteintäkter. I Motala, som väl kan få bli exemplet här i kväll, ser vi också att socialbidragen minskar. Inför nästa år har vi kunnat minska budgeten med ca 10 miljoner därför att vi ser att vi får minskade socialbidragskostnader tack vare att fler människor får arbete. Det här kommer att synas i alla andra kommuner också.
Herr talman! Kan vi ändå inte enas, Sonia Karlsson, om att den här rapporten kanske är en indikation på att pengarna inte räcker till, om det nu visar sig att hälften av de tillfrågade kommunerna säger att de ändå inte kommer att klara balanskravet till år 2000? Sedan vill jag knyta an till en skattefråga. Socialdemokraterna skriver i budgetpropositionen att man vill ändra den tillfälliga värnskatten från år 1999. Skulle socialdemokraterna kunna tänka sig att i ett läge då kommunerna behöver mer medel låta värnskatten vara kvar?
Herr talman! Vi ser nu hur pass bra den ekonomiska utvecklingen går, och jag har ett stort förtroende för att den kommer att fortsätta. Sedan kommer vi också att stämma av hur utvecklingen ser ut i kommunerna. Det här är ju inte sista gången vi säger något om detta före år 2000. Vi kommer att kunna mötas i debatter framöver, och jag är säker på att vi då kan se att det går bättre än vad Marie Engström nu befarar.
Herr talman! Det var nog inte bara papperna som Sonia Karlsson hade oordning på när hon skulle angripa mig, utan det var nog mer. Jag har självklart inte hävdat att 16 miljarder nya kronor inte skulle vara mer pengar än utan dessa 16 miljarder. Vad jag talade om var antalet anställda. Jag sade att det här extra tillskottet inte gör att personalen ökar utan att det bromsar takten i uppsägningarna. Detta torde väl ändå vara oomtvistat, i varje fall utanför det socialdemokratiska partiet. Jag tycker nästan att det är litet skrämmande att vi är tvungna att föra en debatt med företrädare för majoriteten om realsiffror, om hur det ser ut med plus och minus både vad gäller pengar och personal - sådant som jag tror är uppenbart för dem som står utanför socialdemokratin. Pengarna ger inte fler anställda; de bromsar minskningen. Det beror bl.a. på att de ökade statsbidragen till viss del äts upp av minskade skatteintäkter, något som i sin tur beror på att sysselsättningen inte ökar som Sonia Karlsson säger utan faktiskt sjunker. Arbetslösheten sjunker, men samtidigt sjunker också sysselsättningen. Det är färre som har jobb i dag, som är skattebetalare och har en lön att leva på, än det var i augusti, eller för ett år sedan, eller 1994 då ni tillträdde, eller t.o.m. 1974. Ni kan nästan ta vilket tillfälle ni vill och jämföra: Det är färre som jobbar i dag. Detta är grundproblemet. Jag vill därför bara ställa en enda fråga till Sonia Karlsson: Är socialdemokratin medveten om detta, och anser man i så fall att det är ett problem?
Herr talman! Jag håller med Karin Pilsäter om att det är ett bekymmer att den ekonomiska kris som vi har fått hantera ett antal år bl.a. har gjort att kommunerna har fått spara och säga upp personal. Nu var det så att under de borgerliga regeringsåren 1991-1994 försvann 100 000 arbetstillfällen. Sedan har vi lagt till pengar så att man har kunnat börja stoppa uppsägningarna av anställda. Men precis som jag sade i mitt tidigare inlägg har det minskat, och det märks mer än vad vi trodde under våren. Det håller jag med om. Samtidigt ser vi nu att det är på väg att vända och att sysselsättningen faktiskt ökar, om vi tittar på de senaste siffrorna.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara väldigt intressant att veta vilka siffror det är. De siffror som alla andra har tillgång till visar ju att antalet jobb sammanlagt faktiskt sjunker. Också arbetslösheten sjunker, men det gör den just för att människor slutar att finnas i arbetskraften. När invändningarna nu kommer ändras för varje inlägg och för varje mening retoriken. Nu stoppas och bromsas uppsägningarna upp. Det är inte så att antalet anställda ökar osv. Jag tror inte att det är meningsfullt att diskutera några framåtsyftande frågor i denna sena stund utan jag vill återkomma till min fråga. Kan jag få ett klart och entydigt besked: Är Socialdemokraterna och Sonia Karlsson medvetna om att antalet anställda sjunker? Om ni är det, anser ni att det är ett problem?
Herr talman! Det är möjligtvis så att det inte bara är jag som ändrar retoriken utan jag tror att det är Karin Pilsäter som inte gärna vill höra att det faktiskt är på väg åt rätt håll. För att ta ytterligare några egna exempel vill jag nämna att vi i Motala kommun i förra veckan klarade det mål som vi socialdemokrater satt upp att vi skall klara till år 2000. Förra veckan var den öppna arbetslösheten i Motala kommun 3,8 %. En stor del tack vare kunskapslyftet - det är 400 som läser - men också tack vare att verkstadsindustrin har anställt människor. Vi har riktiga jobb, som Karin Pilsäters parti brukar hänvisa till när vi pratar om olika arbeten. Motala är en kommun, det finns många liknande kommuner där vi ser att arbetstillfällena ökar.
Herr talman! Sonia Karlsson rörde vid de larmrapporter som har kommit. Självklart finns det naturliga orsaker till viss undernäring. Men vi har också fått alltför många bevis på att inte detta är den enda orsaken. Den största orsaken är att det inte finns personal som hinner mata dem som är i behov av hjälp, inte hinner ge dem dryck. Jag har haft många samtal med både anhöriga och vårdpersonal som har varit förtvivlade över situationen. Vårdpersonalen har inte vågat larma om bristerna för att de är rädda om sina jobb. Detta kan väl inte Sonia Karlsson och Socialdemokraterna blunda för. Socialstyrelsen har fått 5 miljoner som ett förstärkt bidrag för att göra uppföljningar. Okej, det är bra. Men min fråga är då: Om Socialstyrelsens uppföljningar klart och tydligt kommer att få som resultat att antalet anställda i vården inte räcker, att det finns för få händer, är Sonia Karlsson och Socialdemokraterna i så fall beredda att ta den larmrapporten på allvar? Om den larmrapport som vi har fått nu är inte Margot Wallström och Jörgen Andersson överens, som jag sade i mitt anförande. Jag vill veta: Vad vill socialdemokraterna ha ut av de här 5 miljonerna? Vill man ha läget som det är eller vill man fortsätta att blunda?
Herr talman! Vi blundar inte, Chatrine Pålsson. Det finns, precis som togs upp, olika orsaker till undernäringen. En del beror på att man är gammal och inte orkar äta själv. Men givetvis beror det också på, som Chatrine Pålsson nämnde, att det inte finns tillräckligt många anställda. Det är därför som vi har ökat bidragen till kommunerna, sammantaget till år Nu är Chatrine Pålsson så generös och säger: Men vi kristdemokrater lägger på 4 1⁄2 miljarder till. Det går jättebra att säga, men eftersom Chatrine Pålsson, om det blir en ny regering, skall sitta tillsammans med Moderaterna som vill dra ned över 17 miljarder blir det ett väldigt stort glapp.
Herr talman! Socialdemokraterna håller på med sina olika fraser och frågor och det här är en av dem. Vad skall Kristdemokraterna göra om de skall regera ihop med Moderaterna? Men när jag ställer konkreta frågor om vård och omsorg, om Socialstyrelsens utvärdering svarar inte Sonia Karlsson. I stället ställer hon frågan om regeringsbildningen i mitten av 1998. Jag tycker att det på något sätt är som att gömma sig bakom de här frågorna. Vi kristdemokrater har sagt ett antal gånger att vi inte kan vara med och försämra vård och omsorg. Detta kommer vi att stå för till 100 %. Kan jag då få svar på frågorna: Vad vill socialdemokraterna göra om det visar sig att det inte räcker med de anställda som finns inom vård och omsorg i dag?
Herr talman! Jag har faktiskt svarat på frågan, Chatrine Pålsson. Jag sade att det nästa år blir 8 miljarder mer till kommunerna. Regeringen har sagt och utskottet säger i sitt betänkande att vi förutsätter att merparten av de här extra pengarna går till vård och omsorg i kommunerna. När de går till vård och omsorg behöver man personal och då anställer kommunerna personal. Det är den delen. Min fråga är definitivt en adekvat fråga. Det hjälper inte att man säger: Nej, vi skall inte försämra. De här pengarna får kommunerna. T.o.m. Kommunförbundet säger att de har gjort stor nytta i kommunerna. Sedan är det en annan sak att det behövs mer även på sikt. Där tror jag att vi bl.a. får räkna med skatteintäkter. När sysselsättningen kommer i gång kommer det att underlätta för kommunerna. Men kristdemokraterna sade så här förra gången också, 1994. Ni skulle ge pengar till kommunerna. Sedan satt ni i den regering som drog in bidrag på över 7 miljarder direkt från kommunerna. Det är enda gången man har dragit in bidrag i en direkt besparing. Det har inte skett sedan dess.

Herr talman! Saneringen av statens finanser är mycket viktig. Den innebär att kärnverksamheter som vård, skola och omsorg på lång sikt kan garanteras, hålla en hög kvalitet och omfatta alla. Centerpartiet står för en ekonomisk politik som ser till att resurserna räcker till människors grundläggande behov, så att Sverige blir ett land där alla kan känna en verklig trygghet. För att saneringen av landets finanser och ekonomi skall vara heltäckande har vi föreslagit och beslutat här i kammaren att kommunerna och landstingen till år 2000 skall ha balans i sina budgetar. Det bör i huvudsak kunna uppnås. Det underlättas av det beslut om tillskott på 16 miljarder kronor som förs till kommunsektorn t.o.m. år 2000. På så sätt underlättas för kommunerna att ge människor den omsorg och värdighet som de förtjänar i livets olika skeden. Uppsägningarna inom vården, omsorgen och skolan kan minimeras. På sina håll kan kanske t.o.m. nyanställningar komma i fråga. Socialdemokraterna har efter valet 1994 tvingats att inse att transfereringarna måste stå tillbaka till förmån för vården, skolan och omsorgen. Löftena om återställda sjukförmåner och återställd a-kassa har övergetts. Det tyder på ett uppvaknande inför politikens mycket viktiga uppgift att prioritera. Men faran är inte över. Det finns mäktiga krafter inom socialdemokratin som vill prioritera höjda ersättningar i försäkringssystemen. Men man måste ibland välja. Höjda transfereringar tillbaka till den nivå som rådde i slutet av 1980-talet tar resurser i anspråk som skulle kunna användas bättre ute i våra kommuner och landsting. Centerpartiet har varit pådrivande för satsningarna inom vården, skolan och omsorgen. Vi är beredda att prioritera dessa områden framför ökade transfereringar. Det är dessutom en viktig uppgift under nästkommande mandatperiod. Socialdemokratin har också andra problem. Man har problem när det gäller kommunernas självstyre. Alla Jörgen Anderssons förslag har dessbättre inte anammats av hela regeringen. När det gäller kommunernas rätt att omstrukturera sina bostadsbistånd har dock Jörgen Andersson fått regeringen med sig. Utförsäljning av kommunalägda bostäder motverkas genom att försäljningen av dessa bostäder innebär avskaffande av alla räntesubventioner till dessa bostadsföretag. Det är statligt förmynderi som sätter kommuner med behov av omstruktureringar i ett allvarligt dilemma. På sikt kan ett sådant förmynderi hota kommunernas huvudsakliga uppgifter, t.ex. att ge invånarna en god omsorg och utbildning. Moderaterna vill avskaffa det nuvarande utjämningssystemet för kommuner och landsting. Det skulle vara ett dråpslag mot alla kommuner med hög arbetslöshet, stora sociala problem och stor utflyttning. Utsatta storstadskommuner med omfattande segregation skall brandskattas på resurser likväl som glesbygdskommuner med avfolkningsproblem. Med Moderaternas förslag till slopat utjämningssystem för kommuner och landsting riktas ett ganska hårt slag i ansiktet på människor i landets alla kommuner. Det är en självklarhet att ett fåtal rika kommuner skulle tjäna på den moderata politiken. Men det stora flertalet kommuner skulle förlora rejält. Jag kan exemplifiera med en kommun i det här området, nämligen Botkyrka kommun. Kommunen har i dag en kommunalskatt på ca 32 kr. Kommunen skulle tvingas höja skatten med ungefär 4 kr eller välja att avskeda ca 750 personer från kommunal anställning. En motsvarande situation för en liten kommun som ligger långt härifrån, Dorotea, skulle innebära att man även där skulle få höja den redan nu höga kommunalskatten, knappt 34 kr, med ytterligare 4 kr eller välja att avskeda ungefär 40 personer som i dag arbetar inom kommunen. Det skulle i denna lilla kommun späda på arbetslösheten med nästan 1,5 Som ett tillägg i denna odyssé över vad den moderata politiken skulle innebära för kommunerna behöver det återigen konstateras att man har för avsikt att diktatoriskt sänka kommunalskatterna. Det skall finansieras med rationaliseringar i verksamheten. Jag måste säga att Moderaternas tal om sänkta skatter verkar för mig vara tal med samma enkla retorik som socialdemokratin använde sig av inför valet 1994. Det är väl inte så att Moderaterna menar allvar? Gör man det skulle det vara intressant att få veta hur man avser att få majoritet för den politik som har föreslagits. Vad säger t.ex. Folkpartiet och Kristdemokraterna, som man tydligen har för avsikt att regera tillsammans med om svenska folket väljer den lösningen vid valet

Herr talman! Jag vet inte om Eskil Erlandsson hänger med i svängarna. Men jag tycker att han skall göra bättre försök än det här inlägget. Han kan t.ex. läsa dagens nummer av Finanstidningen där hans gruppledare Per-Ola Eriksson förespråkar just sänkta skatter för låg och medelinkomsttagarna till nästa mandatperiod. Det är någonting som vi moderater redan nu har föreslagit skall gälla kommande mandatperiod. Det är inte fråga om rationaliseringar i kommunsektorn. Det är fråga om avregleringar från statens sida, och det är fråga om konkurrensutsättning av kommunal verksamhet för att få ned kostnader. Självfallet finns det också utrymme för effektiviseringar och produktivitetsförbättringar. Eskil Erlandsson har tydligen inte alls tagit reda på var vi moderater står beträffande det s.k. utjämningssystemet. Det är inte fråga om att avskaffa utjämningssystemet. Vi föreslår att det nuvarande inomkommunala utjämningssystemet ersätts där kommunerna inte får behålla sina kommunalskatter. Kommunalskatten skall ju vara lokal. I stället skall det bli ett system där staten står för inkomst och kostnadsutjämningen. De siffror som Eskil Erlandsson angav är hämtade någonstans, men definitivt inte från den moderata motionen. Jag tycker att han skall hålla sig för god att referera några mytbilder som han har fått från något annat håll. Eskil Erlandsson påstår att kärnverksamheten i kommuner och landsting har prioriterats under året. Det brukar Socialdemokraterna hävda. I själva verket har, på grund av nedskärningar i det statliga transfereringssystemet, socialbidragskostnaderna i kommuner och landsting ökat i en sådan fart att kommunerna har haft svårt att skydda sina kärnverksamheter. Dit hör ju äldreomsorgen och skolan. En del av de problem vi ser i skola och äldreomsorg beror ju på de skenande socialbidragskostnaderna. Vet inte Eskil Erlandsson ens om detta?
Herr talman! Jag har ganska lång kommunal erfarenhet bakom mig, och jag påstår att jag känner kommunsektorn förhållandevis väl. Det är riktigt som Lennart Hedquist säger att även vi föreslår en del skattesänkningar, men vi gör det inte på bekostnad av det vi kallar kärnområden inom kommunsektorn, dvs. vård, omsorg och skola. Jag påstår fortfarande att de förslag som ligger i den moderata motionen innebär att kommunerna får göra intrång i det vi kallar kärnområdena inom kommunsektorn. De skattesänkningar vi prioriterar under nästkommande mandatperiod - om landets finanser så tillåter - är i första hand fastighetsskatten, i andra hand skatten för låg och medelinkomsttagarna. Sänkningarna skall inte finansieras via kommunalskatterna utan självklart genom förändringar i grundavdragen. Det är ju staten som styr över dem. I enlighet med finansieringsprincipen måste kommunerna tillgodoräknas minskningen av skatteintäkterna om staten beslutar att höja grundavdragen.
Herr talman! Det är märkvärdigt. Vi har väckt en motion som gäller kommunerna. En stor del av motionen handlar om betydelsen av att satsa på de kommunala kärnverksamheterna och att hålla god kvalitet på dem. Sedan står Eskil Erlandsson här och säger att vi vill göra besparingarna där. Om det är något som är viktigt så är det en skola med god kvalitet. Jag ägnade betydande tid i mitt anförande åt kvalitetsfrågorna i äldreomsorgen. Den kommunalskattesänkning vi förordar i vår motion är ett utflöde av de avregleringar som staten har möjlighet att göra gentemot kommunsektorn. Konkurrensutsättningen av kommunal monopolverksamhet kommer att sänka kostnaderna. Det är något helt annat än den typen av besparingar på kärnverksamhet som tydligen tycks föresväva Eskil Erlandsson. Jag tycker att han snarast bör sätta sig ned och studera mer exakt vad vi har sagt. Därutöver är den skattesänkning vi åstadkommer på kommunalskattesidan en statligt finansierad sänkning, dvs. staten skall överta kostnader från kommunerna så att kommunerna får möjlighet att sänka skatten för låg och medelinkomsttagarna. Jag tycker att det är en politik som Centern redan nu kan ställa upp på för nästa mandatperiod.
Herr talman! Jag har noterat att Moderaterna vill förstatliga t.ex. skolan. Det är ingen politik som jag och det parti jag representerar kan ställa upp på. Vi vill inte ha en förstatligad skola igen när vi nu äntligen har fått den kommunaliserad. Jag tror att det är bra för verksamheten att så mycket som möjligt ligger så långt ned i de hierarkier som finns på olika nivåer i olika sammanhang i vårt samhälle, t.ex. skolan. Det går självfallet att förstatliga många verksamheter. Men jag tror inte att det leder till det folkliga engagemang som jag, och jag förmodar även Hedquist, vill ha.
Herr talman! Jag har säkert inte lika lång erfarenhet av kommunal verksamhet som Eskil Erlandsson har. Men den jag har är framför allt från Botkyrka. Jag begärde replik för det fall att Eskil Erlandsson även i andra sammanhang vill referera till Botkyrka kommun. Jag vill gärna lämna litet information. Botkyrka kommun har Stockholms läns högsta skattesats och fattigaste befolkning. Vi folkpartister i Botkyrka tycker att det är fel att de fattigaste människorna skall betala den högsta skatten. Det leder till att de människor som har anständiga inkomster och därmed har en valmöjlighet väljer att bosätta sig någon annanstans där de för en lägre skatt kan få betydligt bättre service. Om Botkyrka kommun kunde skrapa ihop pengar så att man kunde sänka kommunalskatten tror jag att det av flera skäl skulle vara alldeles utmärkt. Jag tror också att man skulle kunna skapa ett betydligt bättre ekonomiskt utrymme ifall man tillät andra verksamheter än de av kommunen drivna, t.ex. friskolor och fria dagis. De få som finns klarar sin verksamhet till en kostnad som är 75-80 % av den kommunala kostnaden men bedriver i flertalet fall en betydligt bättre verksamhet. Om man mera ägnade sig åt att förbättra den egna verksamheten och mindre åt att bekämpa sådant som människor i friare former vill bedriva tror jag att kommunen och dess medborgare skulle tjäna på det, liksom de skulle tjäna på avvecklandet av ett antal bolag och subventioner till havsbad, skidbackar och kommunalt drivna restauranger. Av den anledningen vill jag bara säga att min erfarenhet är att det går att göra saker både billigare och bättre samt att Botkyrka kommun inte är ett riktigt bra exempel om nu Eskil Erlandsson vill tala emot en politik som skulle leda till sänkta kommunalskatter.
Herr talman! Det som Karin Pilsäter just har sagt visar att det finns ett behov av ett kommunalt skatteutjämningssystem. Vad jag talade om är hur det skulle ha blivit, dvs. ännu värre, om vi inte hade haft det nuvarande systemet.

Herr talman! Det är bra att den socialdemokratiska regeringen nu ökar anslagen till kommuner och landsting. Det är nödvändigt och det ligger väl i linje med de förslag som Vänsterpartiet i flera års tid har lagt fram. Det handlar, som så många i dag har uttryckt, om att säkra kvaliteten i vård, omsorg och skola och om att förhindra fler uppsägningar i kommuner och landsting. Tyvärr innebär nog resursförstärkningen bara just att fler uppsägningar förhindras. Nu skall jag ta några siffror som är regeringens egna. De är hämtade ur regeringens budgetförslag 1998, ett sammandrag av finansplanen. Där redovisas hela den offentliga sektorn. Jag är väl medveten om att däri inkluderas också den statliga delen, men kommunerna och landstingen utgör en stor del. Det framgår att det 1996, i fjol, fanns 1 263 000 anställda. Regeringens prognos är att det år 2000, trots extrapengarna, skall vara fråga om 1 241 000 anställda, alltså 20 000 färre anställda. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är en väldigt sorglig prognos. Det är en av anledningarna till att vi har valt att lägga på ytterligare medel när det gäller just kommuner och landsting. Vi överför alltså större resurser. Marie Engström har i ett tidigare inlägg redogjort för detta. Själv tänker jag enbart uppehålla mig vid tre av de förslag som vi tycker gynnar kommunerna, kvaliteten och jobben. Som vanligt är våra förslag fullt finansierade. Det första förslaget har Marie Engström redan nämnt, nämligen att vi vill överföra 3,3 miljarder kronor från arbetslöshetsförsäkringen till kommuner och landsting för jobbsatsningar. Det skall vara riktiga jobb, med avtalsenliga löner, och staten skall stå för huvuddelen av finansieringen via a-kassemedel. Detta skulle över en natt minska arbetslösheten med 25 000 personer. Samtidigt får kommunerna ökade skatteintäkter och ökad personaltäthet, vilket innebär en högre kvalitet i verksamheterna. Rent mänskligt innebär det att ca 25 000 personer lyfts från destruktiv passivitet i långtidsarbetslöshet till riktiga arbeten inom kommuner och landsting. Tidigare har även S-kvinnorna motionerat i den här riktningen. Jag beklagar att man inte följde upp sina åsikter genom att den 20 november stödja vår reservation. Då avslog ju riksdagen våra förslag till ekonomiska ramar. Det var alltså synd. Ett flertal fackförbund har också framfört liknande åsikter. Just nu är det min förhoppning att regeringspartiet tar till sig vårt förslag och återkommer i tilläggsbudgeten. Det måste vara bättre att låta folk finnas i det aktiva arbetslivet än att folk förpassas till passiva försörjningssystem. Jag söker verkligen inte polemik med regeringspartiet i den här frågan. Min avsikt med detta inlägg är i stället att lyfta fram förslaget och att synliggöra detsamma. Jag tror att det är en av många saker som nu måste till. Jag noterade att Sonia Karlsson tidigare i ett inlägg sade att det är möjligt att de här pengarna inte räcker och att man då får återkomma. Jag hoppas att det här är ett av de förslag som man då beaktar. Det andra förslaget som jag vill lyfta fram är vårt förslag om att minska arbetsgivaravgifterna i kommuner och landsting med 5 miljarder kronor. Det innebär att vi riktar vårt ekonomiska stöd till kommuner och landsting på ett sätt som vi vet stimulerar till nyanställningar. Det uppstår ett ekonomiskt utrymme på 5 miljarder kronor, samtidigt som det blir billigare att nyanställa. Vi riktar vårt stöd till kommunerna på det här sättet eftersom vi anser att en av de mest prioriterade politiska uppgifterna just nu är att öka kvaliteten i vård, omsorg och skola samt att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Vi måste göra både-och, dvs. öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Men det är inte alltid som det finns ett samband häremellan. Det tredje förslaget som jag vill lyfta fram är våra 3 miljarder för att initiera en bredare försöksverksamhet med arbetstidsförkortning. I dag är mer än en halv miljon människor registrerade som arbetslösa, samtidigt som de som finns i arbetslivet arbetar alltmer. Både det registrerade och det oregistrerade övertidsuttaget motsvarar långt över 100 000 årsarbetstillfällen. Framför allt ökar det oregistrerade övertidsarbetet. Vi menar att det är dags att begränsa övertiden och att förkorta arbetstiden för att fördela arbetet på ett rättvisare sätt. Det har över landet genomförts en rad försök med förkortad arbetstid. Även om utvärderingen av försöken varierar finns det några gemensamma erfarenheter: Kvaliteten i arbetet ökar. Livskvaliteten ökar. Arbetstidsförkortningen ersätts i stor utsträckning med nyanställningar eller utökad arbetstid för deltidsanställda. Nästan alla visar också att sjukfrånvaron och långtidssjuksskrivningarna minskar. Vi menar att det är dags att initiera fler försök inom ett vidare område för att få ett bättre underlag och en bättre bild av kostnaderna och samhällsvinsterna i form av minskad sjukfrånvaro, effektivitetsvinster, nyanställningar m.m. - detta som ett led i arbetet med att införa en generell arbetstidsförkortning, som vi och en majoritet av svenska folket menar skall införas. För kommunernas del innebär vårt förslag att de skulle kunna söka och få medel för att förkorta arbetstiden inom vissa områden, höja kvaliteten och erbjuda fler av kommunernas invånare arbete. Alla våra förslag leder i samma riktning. Det handlar om att tillföra kommuner och landsting mera resurser för att höja kvaliteten i vård, omsorg och skola samt om att leda människor från passiv a-kassa eller från socialbidragsberoende till finansierade avtalsenliga anställningar inom välfärdssektorn, där jobben finns och där människorna behövs. Vad vi alltså gör är att vi kraftigt omfördelar inom budgeten, från passivitet till aktivitet. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp en enskild motion som behandlas i detta betänkande. Motionen är väckt av Hans Andersson. I motionen tas två principiellt viktiga frågor upp. Den ena gäller ett successivt överförande av fastighetsskatten till kommunerna och den andra gäller det problem som uppstår i typiska turistkommuner där kommunen har stora ekonomiska åtaganden vad gäller investeringar i infrastruktur och utgifter för t.ex. räddningstjänst - allt för att klara sin stora befolkningsökning till följd av säsongsanställda och turister under turistsäsongen. Turistkommunerna har alltså utgifterna, medan skatteinkomsterna från säsongsanställda och besökare går till andra kommuner och staten i form av fastighetsskatt. Exemplet som nämns i motionen är Malungs kommun. Malung har 11 000 invånare, men under turistsäsongen bor ca 50 000 turister i Sälenfjällen och dess närområde. Men frågan berör många fler kommuner, främst i fjällvärlden och i skärgårdsområdena. Utskottet väljer att inte diskutera principfrågorna utan avfärdar motionen med att vi har ett kommunalt utjämningssystem. Men det fångar inte upp de här problemen. Och man säger att kommunallagen medger en differentierad avgiftssättning. Det fångar inte heller de här problemen. Man verkar helt enkelt inte ha insett frågans vidd eller karaktär. Vänsterpartiet avser därför att återkomma till frågan. Herr talman! Marie Engstöm har redan yrkat för Vänsterpartiets räkning, och jag står givetvis bakom det yrkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas statens bidrag till kommuner och landsting i form av generella bidrag, bidrag till särskilda insatser och det statliga utjämningsbidraget samt ytterligare ett ekonomiskt stöd. Jag kommer i mitt inlägg att uppehålla mig vid det bidrag som utgår för särskilda insatser. Jag har inte för avsikt att föreslå att ytterligare medel anslås utöver det som regeringen föreslår utan vill mer ta upp diskussionen om de kriterier som gällt vid fördelningen och hur man viktat dessa. I och för sig skulle det vara önskvärt att ytterligare resurser kunde anslås till de mycket angelägna insatser som görs och behöver göras ute i kommunerna för att bryta segregation, arbetslöshet och utanförskap, som är verkligheten för många framför allt utomnordiska medborgare. Men det låter sig inte göras på grund av den ekonomiska situation vi haft och fortfarande har i landet, även om det nu ser ljusare ut. Jag vill understryka vikten av att staten skjuter till särskilda resurser vid sidan om de generella statsbidragen för de extraordinära kostnader dessa åtgärder medför, såsom utskottet också anfört i betänkandet. Regeringen har i början av december låtit meddela att man har för avsikt att fördela 250 miljoner kronor till kommuner som tagit emot en stor andel av flyktingar under åren 1991-1995 och som i dag har en stor arbetslöshet. Kriterierna för fördelningen av pengarna har varit andelen flyktingar som kom under de här åren, andelen arbetslösa i befolkningen, andelen utomnordiska medborgare som är arbetslösa samt totalt utbetalt socialbidrag och introduktionsersättning. Det är inte för mig bekant hur regeringen viktat de olika kriterierna för erhållande av det särskilda bidraget. Men jag vill ta upp frågan här mot bakgrund av att den kommun jag kommer ifrån, nämligen Jönköping, inte har fördelats några pengar ur anslaget, möjligen beroende just på hur man viktat de olika kriterierna. Jönköpings kommun har, liksom många andra kommuner i landet, solidariskt ställt upp på det nationella åtagandet för flyktingmottagande under åren 1991-1995 och för vilka generalschablon helt eller delvis har utgått. Sammanlagt tog Jönköping emot 2 300 flyktingar. Alltfler av dessa har nu varit i kommunen under längre tid än de tre år som finansieras genom schablonen. I dag belastas socialbidragskontot i allt högre grad av utbetalningar av bidrag till dessa bl.a. beroende på att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Socialbidragskostnaderna har stigit från När det gäller kriterierna för att få del av de anslagna medlen avviker Jönköpings kommun marginellt från några av dem, dvs. andel flyktingar, andel arbetslösa, medan vi vida överstiger andelen utomnordiska medborgare som är arbetslösa. Här har kriteriet varit att den siffran inte fick vara lägre än Jönköpings kommun har mot bakgrund av detta igångsatt en mängd olika projekt för att minska arbetslösheten, i syfte att motverka segregation och främja integrationen. Det sker i samarbete med en mängd olika aktörer, som arbetsförmedling och försäkringskassa, föreningsliv samt idrotts och invandrarföreningar och andra ideella organisationer. För att klara finansieringen av dessa projekt och åtgärder har kommunen tvingats att begränsa tilldelningen av ekonomiska resurser till också de nödvändiga kärnverksamheterna. För 1997 har avsatts 10 miljoner kronor och för 1998 15 miljoner kronor. Det är inte en helt lätt uppgift som kommunen tagit på sig. Andelen människor bland de här grupperna som inte står till arbetsmarknadens förfogande ökar - i Jönköping från 34 % till 47 %. Bakom den ökningen är troligen fler studeranden, många hemmafruar och uppgivenheten vad avser möjligheter till arbete. Att vända den utvecklingen kräver fantasi, engagerade människor som leder projekten och tillräckligt med resurser. De resurser som nu anslås till kommunerna för att förbättra kvaliteten i skola, vård och omsorg är mer än välkomna, liksom att vi har ett utjämningssystem som skall fånga upp de olikheter som finns mellan kommunerna. Men med de påfrestningar som segregationen och arbetslösheten bland utomnordiska medborgare ändå utgör för kommunen räcker det inte riktigt. Med de växande socialbidragskostnader som till mycket stor del kan förklaras av att den här gruppen inte förmår att bli helt självförsörjande hotar detta att tränga undan ekonomiskt utrymme för annan nödvändig verksamhet, trots ökade statsbidrag till kommunen.

Rätten till arbete och ett värdigare liv måste omfatta alla i vårt samhälle. Det vore olyckligt om de kommuner som till alla delar ställt upp på åtagandet nu, på grund av begränsade resurser, skulle känna sig tvingade att ge upp och avbryta de hitintills så framgångsrika projekten.

Herr talman! Från Miljöpartiets sida ser vi alltså två områden där vi satsar mer pengar i budgeten och därmed skär ned desto mer på andra. Det ena är miljöområdet i vid mening. Det andra är kommunernas och landstingens verksamhet. Det innebär att vi egentligen låter en större del av den offentliga kakan vara kommunal och en mindre del statlig. Det innebär inte att vi låter den totala kakan växa, tvärtom anser vi att den redan är tillräcklig stor. Snarare finns det skäl att krympa den i framtiden. När det gäller kommunerna har regeringen faktiskt fallit till föga och sett till att det kommit mera pengar till kommunerna i år, nästa år och året därpå. Samtidigt fortsätter man att höja egenavgifterna, och samtidigt låter man socialbidragskostnaderna stanna på en högre nivå. Det gör att det inte blir så mycket pengar över. Det är också så att bidragen till kommunerna inte är inflationsskyddade. Även om inflationen inte är så hög längre äter den en hel del ändå. Det visar sig att det för 1998 i stort sett blir plus minus noll. Det blir t.o.m. minus om man räknar någorlunda realistiskt på arbetslösheten. För 1999 och 2000 skulle det kunna bli litet plus med regeringens förslag, men det förutsätter en relativt hög tillväxt de åren, kring 3 %. Det kan man sätta många frågetecken runt. Vi gör den bedömningen från Miljöpartiets sida att det är alltför optimistiskt. Blir sysselsättningen sämre för 1999 och 2000 kommer också kommunernas skatteunderlag att bli sämre. Det innebär naturligtvis att det inte kommer att räcka. I varje fall gör inte de påslag som regeringen gjort, och som nu majoriteten i riksdagen står bakom, att det blir fler anställda i kommunerna. Från Miljöpartiets sida menar vi att man måste föra över mer. Våra förslag innebär konkret netto, med hänsyn till skatter, avgifter och bidragen på det här utgiftsområdet, ungefär 3 miljarder mer för 1998, 5 1⁄2 Då har vi också räknat något mer pessimistiskt när det gäller utvecklingen av sysselsättningen än vad regeringen har gjort. Ett skäl till att vill satsa mer på kommunerna är att välfärdens kärnområden ligger där. Det är den verksamheten vi skall slå vakt om - inte i samma utsträckning de väldigt stora transfereringssystemen. Det är där de flesta av oss medborgare har möjlighet att påverka besluten och verkligen ha ett inflytande över hur våra skattemedel används, över vår vardag. Detta är alltså en ideologiskt väldigt medveten politik från Miljöpartiets sida. Det gäller både förslag om att man skall tvinga kommuner att sänka sin skatt och förslag om att de inte skall få höja sin skatt. Det är ju de två sakerna som är aktuella i dagens debatt. Rätten att ta ut inkomstskatt är ju själva basen för den kommunala självstyrelsen. Den måste vi slå vakt om. Det vi konkret nu vill ändra på är naturligtvis det som riksdagen redan har beslutat om, alltså att kommunerna inte skall kunna höja sin skatt utan att straffas av staten. Därför yrkar jag bifall till reservation 3, som just handlar om detta. Jag kan inte heller låta bli att kommentera det som har sagts om det inkomst och kostnadsutjämningssystem som vi nu har inom det kommunala. Jag råkar ingå i den utredning som följer hur det här fungerar. Det är ju ett ganska nytt system. Jag har faktiskt ägnat större delen av den här dagen åt att utreda detta. Några detaljer har ju tagits upp av andra debattörer här. Jag vill bara påminna om att de här är ett väldigt omfattande system med många faktorer som verkar i olika riktningar. Man kan inte rycka ut vissa delar på det sätt som har skett i debatten här och tro att man åstadkommer något. Här vill det till att vi verkligen vet vad vi gör innan vi gör det. Och när vi gör det, skall det vara just utjämning av sådana kostnader som inte kommunerna själva direkt kan påverka. Det skall verkligen vara strukturella kostnader det skall handla om. Det här är just ett utjämningssystem. Det skall vara neutralt på det sättet.

Herr talman! Jag håller med Roy Ottosson om att Miljöpartiet i sitt förslag har lagt mer pengar på kommunerna än vad regeringen har gjort - så pass att man också överskrider den utgiftsram som är beslutad av riksdagen. Sedan får man titta på Miljöpartiets budgetalternativ som helhet, för det här måste ju också finansieras av Miljöpartiet. Det ser i och för sig bra ut med arbetstidsförkortning, skatteväxling och liknande, men jag befarar ändå att det inte är så pass stabilt att Miljöpartiet kommer att ha de här pengarna att lägga på kommunerna. Regeringens förslag är däremot finansierat.
Herr talman! Först vill jag säga att vi som grund ställer upp på regeringens förslag. Sedan har vi i samtliga budgetförslag som vi har lagt fram under den här valperioden, prioriterat fram mer pengar till kommunerna. Finansieringen beror ju på hur man prioriterar i övrigt. Som jag sade i mitt anförande, har vi alltid prioriterat just miljön och kommunsektorn. Pengarna kommer från olika håll. Dels är det besparingar på den statliga sidan, dels har det att göra med förändringar i skattesystemet. Det är självklart så att om inte t.ex. sysselsättningen utvecklas på det sätt som vi räknar med, har det effekter. Då får man revidera förslagen. Men den typen av stora risker för felkalkyleringar är något som blir aktuellt först på något års sikt. Man kan inte bara säga som Sonia Karlsson gör, att det inte är trovärdigt, utan att precisera. Det har ju faktiskt inget innehåll. Hon får faktiskt tala om vad det är för finansiering för år 1998 som inte håller i Miljöpartiets förslag?
Herr talman! Vad jag sade gällde själva grunden för budgetmotionen och de förslag som Miljöpartiet har lagt fram. Det är positivt att man skall skatteväxla och få in pengar den vägen, och genom arbetstidsförkortning säger man att det här på några års sikt skall belasta arbetsmarknadspolitiken mindre. Man skall få mer pengar. Det är lovvärt tänkt. Men jag tror inte att det är så stabilt som Miljöpartiet hoppas.
Herr talman! Effekterna av skatteväxling och arbetstidsförkortning, som mycket riktigt ingår i Miljöpartiets förslag, kommer inte så mycket nästa år. Det är bara marginella effekter man kan räkna med år ett. Det kommer först litet längre fram. Det går ju inte över en natt att vidta den här typen av strukturella, mer långtgående, åtgärder. Vår påplussning för kommunernas del påverkas knappast så mycket av de förslagen att det skulle kunna vara ett bärande argument. Jag tror nog att Sonia Karlsson får tänka om i sin argumentering och inse att vi faktiskt har prioriterat kommunerna mer än vad ni socialdemokrater har gjort. Det får ni respektera.

Herr talman! I budgetpropositionen för år 1996 utgjorde EU-budgetens kostnader för jordbruksstöd och strukturåtgärder 82,6 % av EU-budgetens samtliga utgifter. Bara utgifterna för jordbruksstöd utgjorde EU:s gemensamma jordbrukspolitik subventionerar kraftigt produktionen inom unionen. Det har berörts också tidigare här i dag. Enligt OECD:s beräkningar kommer hälften av EU-jordbrukarnas intäkter från subventioner. EU:s stödnivåer är avsevärt högre än de i andra industriländer. Jordbrukssubventionerna tillkom en gång i tiden för att öka självförsörjningsgraden, men de har lett till en överproduktion som man måste få exportbidrag för att kunna sälja på världsmarknaden till konkurrenskraftiga priser. Jordbruket i utvecklingsländerna, som oftast inte subventioneras, drabbas av de låga världsmarknadspriserna. Förutom av exportbidrag, hålls priserna i EU uppe av produktionskvoter, interventionsåtgärder och gränsskydd mot tredje land. CAP består även av direktstöd som betalas ut till jordbrukarna per hektar eller djurenhet. Ca 80 % av subventionerna går till Minskade skyddsåtgärder för jordbruket skulle sannolikt leda till lägre produktion, men sannolikt också till lägre priser i EU-området och högre världsmarknadspriser. Högre världsmarknadspriser skulle gynna jordbruket i den fattiga delen av världen och i Öst och Centraleuropa. Ett stort problem som måste lösas i ett sådant sammanhang, är också den ökande arbetslöshet inom jordbruket i EU som skulle bli följden av minskade skyddsåtgärder och svårigheten att hålla i gång regional och lokal livsmedelsproduktion. Under en övergångstid måste de länder som drabbas av det här ges möjligheter att steg för steg vidta åtgärder för att skapa andra jobb för dem som blir arbetslösa. Nationellt stöd till ekologisk och lokal livsmedelsproduktion bör kunna tillåtas inom ramen för regler för marknaden. En omställning med kraftigt minskade jordbrukssubventioner kommer givetvis att innebära stora politiska påfrestningar, men vi anser att detta likafullt är absolut nödvändigt. I en öppen marknadsekonomi av den typ som unionen representerar, medför marknadskrafterna normalt stora regionala klyftor. Hela regioner hotas att slås ut. I ett område med likartad kultur och likartat språk som i USA kan folk flytta från döende regioner, men i EU är detta svårare och inte heller önskvärt. Trängsel och miljöproblem i överbefolkade områden utgör också ett hot. Djupa ekonomiska regionala klyftor och massarbetslöshet breder ut sig i en öppen och oreglerad marknadsekonomi. Medvetenheten om dessa konsekvenser av den inre marknaden och särskilt av beslutet om enhetsakten har lett till ett alltmer utbyggt system av stödåtgärder för att motverka regionala obalanser och underlätta strukturförändringar i vissa regioner eller branscher. Inom det område som de sex länder som undertecknade Romfördraget 1957 utgör var de regionala obalanserna redan ett faktum. En strävan till en utjämning mellan regioner formulerades redan då som ett politiskt mål. Ett problem med strukturfondernas verksamhet liksom för jordbruksstödet har varit fusk och bedrägerier. Ett effektivt kontrollsystemet för hur medlen används är därför nödvändigt. Administrativa rutiner vid ansökan, beviljande och utbetalning av medel har många gånger blivit invecklade och försvårat utnyttjandet av EU:s resurser. Enligt budgetpropositionen är 40 % av Jordbruksverkets kostnader och 20 % av länsstyrelsernas kostnader EU relaterade. Många frågar sig om det är rimligt att skicka ned pengar till EU för att genom ett invecklat överstatligt system få tillbaka en del av medlen. Det nettobidrag, efter infasningsrabatt och återflöde, som regeringen räknade med före medlemskapet bedömdes till drygt 440 miljoner kronor för 1995 och 1,4 miljarder kronor 1996. Nu vet vi, genom den information vi har fått i EU-nämnden att i verkligheten blev det 9,8 miljarder för 1995 och 6,3 miljarder för 1996. På de här åren blev det alltså ungefär 14 miljarder mer än vi hade räknat med som vi fick betala till EU. Utvecklingen har därför lett till att Sverige har blivit ett av de länder som trots sin relativt lilla befolkning och sina ekonomiska problem bidrar mest till EU:s inkomster både absolut och mätt per capita. När det gäller välstånd mätt i BNP per capita är inte Sverige längre något ledande land utan ligger på nionde plats enligt EU:s egen statistik och kan snart passeras också av Irland. Danmark däremot, som är en nettobidragstagare i EU, har det näst högsta värdet på BNP per capita. Bara Luxemburg ligger högre. En successiv avveckling av jordbrukssubventionerna och en minskning av regional och strukturfondsprogrammen på EU-nivå skulle göra det möjligt, enligt vår mening, att på litet längre sikt halvera avgiften till EU även om nya medlemsländer tas in. Vi menar att regeringen borde verka för en sådan målsättning. Jag står naturligtvis bakom den reservation som finns i det här betänkandet men avstår från att begära votering för att vi skall spara tid.

Herr talman! Detta betänkande, FiU5, handlar om utgiftsområde 27, dvs. avgiften till den europeiska gemenskapen. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag inom utgiftsområdet. Utskottet tar vidare upp de finansiella perspektiven för åren 2000-2006. Samtliga motioner avstyrks. Den europeiska unionen disponerar en budget för finansiella åtaganden på unionsnivå. Det aktuella utgiftsområdet avser Sveriges avgift till denna budget. Avgiften består av fyra komponenter, nämligen tullar på jordbruksprodukter och sockeravgifter, mervärdesskattebaserad avgift samt avgift beräknad på bruttonationalinkomsten, den s.k. BNI. Vad som är viktigt att konstatera i detta betänkande är att målen för den svenska EU-budgetpolitiken ligger fast i enlighet med vad riksdagen tidigare har sagt och beslutat. Detta innebär bl.a. att Sverige skall verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Budgetpolitiken på litet längre sikt kommer i stor utsträckning att styras av det kommande beslutet om de finansiella perspektiven just mellan åren 2000 Kommissionen har i dokumentet Agenda 2000, som främst behandlar olika aspekter av EU:s utvidgning, presenterat ett förslag till ett nytt finansiellt perspektiv. Förslaget innebär att på det budgetnära området omfattar detta i huvudsak följande punkter. En finansiell ram på 1,27 % av EU:s BNI för perioden fram till år 2006. Det inryms inte någon eventuell utvidgning i den summan. Utnyttjandet beräknas dock endast bli 1,22 % av denna ram för tidsperioden 2002-2006, vilket i sig skulle innebära en ökning av den svenska avgiften med 10 miljarder fram till 2006. Det är mycket oroande ur ett svenskt perspektiv. Finansieringen av strukturåtgärder, inklusive åtgärder i de nya medlemsstaterna, bibehålls på den nivå som förutses för 1999, dvs. 0,46 % av EU:s totala BNI. Dessutom skall strukturfondsutgifternas priviligierade ställning bibehållas, vilket innebär att utgiftsnivån i sig också är ett mål. En övergripande svensk reaktion på detta förslag är att det i otillräcklig utsträckning väger in en framtida utvidgning av EU. Det finns inga förslag på hur EU-politiken skall drivas i de nya medlemsstaterna. Med anledning därav har regeringen intagit fyra ståndpunkter. 2. En korrigeringsmekanism bör införas som begränsar vad ett enskilt land faktiskt skall betala till finansieringen av EU-budgeten, dvs. ett slags tak för hur stor utgiften kan bli. 3. Jordbruks och strukturfondspolitiken måste reformeras långt längre än i de termer som kommissionen diskuterar. 4. Beslut om inriktningen av de föregående punkterna bör läggas fast i samband med att man startar utvidgningsförhandlingarna, så att man har det klart samtidigt och vet vad som gäller framgent. Utskottet anser att dessa punkter ligger väl i linje med tidigare fattade beslut i denna fråga här i kammaren. Vi förutsätter också att regeringen även framdeles följer denna linje och är restriktiv när det gäller Sveriges del i finansieringen av EU-budgeten. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationen från Johan Lönnroth.
Herr talman! Det är bra att Sven-Erik Österberg understryker det som står i betänkandet om att en korrigeringsmekanism skall införas för att begränsa de enskilda medlemsländernas bidrag till EU I den information vi fick i EU-nämnden från Finansdepartementet formulerades detta så att Sverige skall verka för en begränsning av den svenska EU avgiften till EU-budgeten under rådande utgiftsåtaganden. Men jag vill ändå fråga om det inte är tämligen orimligt att ett land som ligger på nionde plats i BNP statistiken i EU skall ge ett nettobidrag till unionens budget som är större än vad flera stormakter ger i absoluta tal.
Herr talman! Det är därför regeringen har den här inställningen. Man har faktiskt reagerat ganska skarpt mot avgiften och sagt att den är för hög. Det är med anledning av det som man har ställt upp dessa fyra punkter. Regeringen och Socialdemokraterna tycker faktiskt att avgiften är för hög i förhållande till en del av de faktorer som även Hurtig nämner. Det är anledningen till detta. Sedan kan man ha åsikter om när man skall begränsa en avgift. Men kan naturligtvis gå längre. Bengt Hurtig säger ju också att man skulle ha ännu lägre avgifter. Men det grundar sig väl mycket på att Vänstern egentligen inte vill ha någon avgift alls till EU. Man vill ju inte ens vara med i EU. Är man med och tar ansvar för medlemskapet skall man naturligtvis också betala avgiften. Däremot tycker jag att det är riktigt att se till att man inte betalar mer än vad man anser är rimligt och för en saklig debatt kring det även nere i Europaunionen.
Herr talman! Vi respekterar fortfarande folkomröstningens resultat. Men om man skulle kunna föra över en större del av strukturpolitiken och jordbrukspolitiken på nationell nivå är det självklart att man samtidigt skulle få en decentralisering av beslutsfattandet och att samarbetet skulle få en mer mellanstatlig karaktär. Det skulle vara fullt möjligt inom ramen för det här samarbetet. Det är alltså orimligt att bibehålla ett jordbruksstöd på den nivå som fördes in när vi hade ett underskott på livsmedel i Europa.
Herr talman! Vi får komma ihåg att grundtanken med hela EU-samarbetet är att det är en omfördelning från dem som har litet mer till dem som har det litet svårare. Det är väl det vi ser och ibland har svårt att se konsekvenserna av när det händer. Det handlar ju om att det är den här omfördelningen inom EU, och då kan man inte både ha den och samtidigt önska att man skall behålla en lika stor nationell bit. Då kommer man tillbaka till detta med medlemskapets värde och vad man i grund och botten tycker. Man kan inte säga att man accepterar medlemskapet samtidigt som man vill gå tillbaka till någonting som gällde tidigare. Jag tycker att man får acceptera det förhållande som är, och utifrån det får man föra en diskussion, försöka förbättra de saker som man är mindre nöjd med i medlemskapet och föra en saklig politik där.
Herr talman! Jag måste konstatera att Vänsterpartiets politik under alla år här i riksdagen har präglats av solidaritet, men det har i första hand varit en solidaritet med de allra fattigaste länderna, och i viss mån också med Östeuropa. Det är där som våra solidaritetsresurser skall sättas in, inte till de rika jordbrukarna i EU-området.

Fru talman! Sällan eller aldrig har en svensk regering misslyckats så kapitalt som dagens regering. Den har misslyckats med att få ned den rekordhöga arbetslösheten. Arbetslösheten är i dag i stort sett lika stor som när regeringen tillträdde. Det stora vallöftet 1994 var att minska arbetslösheten. För de många som 1994 röstade på Socialdemokraterna och trodde på löftet om sänkt arbetslöshet är besvikelsen i dag stor. Visst har regeringen med olika typer av pensioneringar lyckats att minska arbetslösheten för några. Ett nytt försök i denna genre görs i detta betänkande genom den s.k. generationsväxlingen. Tidigare hette åtgärden tillfällig avgångsersättning. Detta är ännu en åtgärd i floran av åtgärder för att statistiken skall se snygg ut. Att avveckla arbetskraften är regeringen bra på. Varför skall en regering som avvecklar kärnkraften inte också kunna avveckla arbetskraften? Avvecklingen av kärnkraften lär annars öka arbetslösheten och öka elpriset samt försämra miljön, men vad gör det? Att det dessutom kostar flera miljarder som kunde ha använts bättre, t.ex. till att sänka skatter för företagare och löntagare, gör avvecklingen än mer beklaglig. I regeringens kortsiktiga men vad gäller åtgärder påhittiga politik gäller generationsväxlingen dessutom enbart under åtta månader. Vad som kommer sedan vet vi inte. Jag är helt övertygad om att någon ny helt okänd åtgärd kommer i stället. Regeringens politik för att få fler i arbete har helt misslyckats. Arbetskraften har under det senaste året minskat med 115 000 personer. Även antalet sysselsatta har minskat med ca 74 000 det senaste året. Detta är alltså den skakande sanningen bakom alla siffror när vi i tidningarna läser om att det går bra för Sverige. De sjunkande arbetslöshetssiffrorna beror alltså på pensioneringar, det s.k. kunskapslyftet och olika åtgärder. Enbart det s.k. kunskapslyftet minskar den öppna arbetslösheten med 2 %. Kunskapslyftet blir alltså ett lyft för regeringens statistikmakare, även om det inte blir ett lyft för alla dem som får det s.k. kunskapslyftet. Eftersom regeringens politik nu mest verkar vara en statistikpolitik ser det ju bra ut i arbetslöshetssiffrorna. Varför har regeringen misslyckats så kapitalt med att minska arbetslösheten? Ja, den förstår eller vill inte förstå företagens villkor. En politik som höjer skatten för företag kan knappast ge några fler jobb. En politik som konserverar den gamla arbetsrätten ger inte heller fler jobb. En politik där åtgärder konkurrerar ut riktiga arbetstillfällen ger inte fler riktiga jobb. En politik som vinglar fram och tillbaka ger inte fler jobb. Först förlänger man sjukperioden för företagare. Sedan sänker man den tillbaka till den sjukperiod som var tidigare. Dessutom skriver man i detta betänkande att förändringen är företagsvänlig. Har ni hört något så fantastiskt? Om detta är företagsvänligt, varför gör man då försämringar? Detta är på något sätt ett cirkusnummer i den högre skolan. En politik där människor genomgår generationsväxlingar ger inte fler jobb. En politik där man måste gå och lyssna på LO innan man gör eventuella förändringar ger inte fler jobb. När exempelvis en så liten förändring som en överenskommen visstidsanställning, som skulle vara den nya förändringen av arbetsrätten, visar sig inte gillas av facket, vågar regeringen inte gå in. Det ger heller inga jobb. Det är inte bara vi på den borgerliga kanten - moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna - som kritiserar regeringen i vår gemensamma reservation. Det görs allmänt av företagare, ungdomar och även av enskilda fackliga företrädare liksom faktiskt tidigare ministrar. Den tidigare vice statsministern Mona Sahlin sade för en tid sedan följande: Jag skulle vilja ha ett särskilt regelverk för småföretagare. Det skulle inbegripa enkla blankettförfaranden, lägre arbetsgivaravgifter, lägre skattesatser och en särskild arbetsrätt. Det är faktiskt så att Mona Sahlin också under en tid var arbetsmarknadsminister, så jag hoppas att hennes efterträdare lyssnar på vad den tidigare arbetsmarknadsministern säger. Hon sade alltså att hon skulle vilja ha ett särskilt regelverk med enkla blankettförfaranden, lägre arbetsgivaravgifter, lägre skattesatser och dessutom en förändrad arbetsrätt. Det är intressant när ministrar avgår från regeringen, för då verkar det som om de tar fram de åsikter som de innerst inne kanske har haft. Kanske tycker Margareta Winberg likadant. Vi väntar med spänning på de förslag som i så fall kommer från henne. Låt mig ge några andra exempel. 80 % av svenska folket och 76 % av de socialdemokratiska väljarna tycker, enligt en Temo-undersökning, att facket inte har rätt att tvinga på ett företag kollektivavtal - apropå detta som hänt i Mellansverige den senaste tiden. 71 % av ungdomar mellan 15 och 29 år skulle kunna tänka sig lägre ingångslöner, om det ger jobb. Två av tre företagare tycker att antalet regler har blivit fler de senaste åren. 50 % av företagarna tycker att det har blivit svårare att följa reglerna och att uppgiftslämnandet har ökat. Så några ord om regeringens arbetsmarknadspolitik. Som tidigare har nämnts införs nu i floran av åtgärder generationsväxling. Kommunal utväxlingsgaranti och individuellt anställningsstöd tillkommer nu till de tidigare åtgärderna ALU, API, OTA, osv. - alltfler åtgärder och allt högre volymer för att dölja arbetslösheten. Få vet hur många olika åtgärder det finns. Men ett vet vi, och det är att regeringens krav på volym i dessa åtgärder skapar undanträngningseffekter. Det innebär att riktiga jobb försvinner. Enligt AMS ger framför allt rekryteringsstöd och utbildningsvikariat stora undanträngningseffekter. AMS klarar heller inte att nå målsättningen, trots stora ansträngningar. Och hör och häpna: AMS lämnar tillbaka 1,5 miljarder kronor! Det beror på, säger man i senaste AMS-tidningen, att det finns en åtgärdströtthet både bland arbetsgivarna och bland arbetstagarna. Företagarna kan inte ta emot fler ALU eller API, och de arbetssökande är inte heller motiverade till fler API eller ALU-platser som inte ger jobb. De ges ju ständigt bara nya åtgärder, åtgärder och åtgärder för att inte bli utförsäkrade. Det visar att åtgärdspolitiken har slagit helt fel. För oss moderater är det viktigt med en fokuserad arbetsmarknadspolitik inriktad på åtgärder som ger möjligheter till jobb efter åtgärder, dvs. kvalitativa åtgärder i stället för kvantitativa. Detta är än viktigare nu när det ser ut att bli svårigheter med rekrytering till vissa arbeten, trots den stora arbetslösheten. Till skillnad från regeringen har vi moderater i våra motioner lagt fram flera förslag om hur arbetslösheten skulle kunna minskas, så att det blir fler personer i jobb inom företagen. Vi vill ha en politik för fler och växande företag. Skatterna måste sänkas för företag och enskilda. Vi vill ha en mer flexibel arbetsmarknad, en ny arbetsrätt som förstärker den enskildes rätt och vid nyanställning ge möjlighet till andra samverkansformer än i dag. Endast de indisponibla delarna av LAS, semesterlagen och arbetstidslagen blir tvingande. Vi vill ha en konkurrensutsatt arbetsförmedling, där privata arbetsförmedlingar konkurrerar på lika villkor. Vi vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring och ett utbyggt lärlingssystem. Vad gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslår vi som sagt en fokuserad arbetsmarknadspolitik, lärlingsprogram för arbetslösa ungdomar och skattereduktion för äldre som riskerar att bli arbetslösa. Som synes är detta en politik för fler jobb och minskad arbetslöshet. Till detta kan läggas att vi är övertygade om att tjänstesektorn kan tillföra tusentals jobb om det bara sker en förändring av skatterna. Det skulle vara intressant att höra vad arbetsmarknadsministern, som ju har varit ute och pryat inom tjänstesektorn, säger om att ge möjlighet till en utökad tjänstesektor inom den närmaste tiden. Det finns ju ett utredningsförslag från Dan Andersson kring detta. Vi väntar med spänning på att det genomförs. Därigenom kan man ge olika arbeten till människor. De har hjälpt gamla och, i många fall, barnfamiljer oerhört mycket. I Bohuslän har vi genomfört ett försök som heter HUMLA, och det har visat sig att det framför allt är människor mellan 25 och 45 år - barnfamiljer - som efterfrågar detta liksom också äldre människor. Vi hoppas att arbetsmarknadsministern i dag kan ge ett positivt besked, så att vi på det här sättet kan minska arbetslösheten. Låt mig fråga: Kommer det några konstruktiva förslag från regeringen? När man har läst igenom det tjocka betänkandet blir man oerhört tveksam. Jag skulle också vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern, som gäller den bortre parentesen. Vi har ju läst i tidningarna att Elving Andersson från Centerpartiet och Margareta Winberg har fört en debatt om vad som gäller i frågan. Det skulle vara bra att få reda på om det som står i regeringens proposition gäller eller inte. Där står det faktiskt att man skall ha en bortre parentes. Gäller det inte kan man fråga: Är det så att inte ens arbetsmarknadsministern tror på sin egen politik, att man inom tre år skall få människor i arbete, och därför är beredd att ta bort den bortre parentesen? Tydligare kan det väl knappast åskådliggöras hur misslyckad politiken är. Man tror inte ens på sin egen politik och därför vågar man inte ta bort den bortre parentesen, trots att det står att man skall göra det i den egna propositionen. Vad händer vad gäller arbetstiden? Kommer det en proposition om arbetstid? Vad händer när det gäller övertiden? Kommer det en proposition om övertidsuttaget, om vilket i stort sett alla företagare och även facket säger att man inte vill ha? Man frågar sig vad det finns för förslag från regeringen för att minska arbetslösheten, inte bara utöka ett antal åtgärder utan för att minska arbetslösheten. Ämnar man ställa sig bakom EU:s rekommendationer att sänka skatten för företagsamheten, som togs upp nu i Luxemburg? Ämnar man förändra arbetsrättsreglerna enligt Essenfördraget? Ämnar man följa EU:s förslag för bättre småföretagsamhet, innebärande bl.a. avregleringsnämnd, kortare handläggningstider, mer flexibel arbetsmarknad, moms som inbetalas kvartalsvis, osv.? Dessa rekommendationer har ju Sverige ställt sig bakom. Man har ju nu unikt nog också utnämnt en arbetsmarknadsambassadör. Den tidigare landshövdingen i Älvsborgs län, Bengt K Å Johansson, skall numera vara den som företräder när det gäller arbetsmarknadsfrågor i EU. Man får då hoppas att Bengt K Å Johansson inte bara skall åka ut, som det sades någonstans, och tala om Margareta Winbergs lyckade arbetsmarknadspolitik. Lyckad för vem? Inte för de svenska arbetslösa. I stället hoppas jag att han faktiskt tar till sig det som sägs ute i EU och de exempel som visar hur arbetslösheten har minskat i England och i andra länder. Man får hoppas att lyhördhet är det nya tecknet från regeringen. Fru talman! Jag skall avslutningsvis be att få yrka bifall till reservationen 1 och reservationen 8 under mom. 2. Jag nöjer mig med detta för att vi inte skall få en alltför lång votering i dag, men jag står givetvis bakom alla våra övriga reservationer.

Fru talman! Vid varje arbetsmarknadspolitisk debatt som vi har haft här i riksdagen under de senaste åren - och det har varit åtskilliga - har en väldigt stor del av tiden ägnats åt att blicka bakåt. Representanterna från kanske i första hand de två största partierna har i starkt retoriska anföranden och repliker ägnat sig åt att anklaga varandra för den situation som vi befinner oss i. Man rabblar siffror och statistik från början av 90-talet fram till nu. Vi som har lyssnat till den här debatten känner till leda igen resonemangen. Det finns som bekant tre grader av lögn. Det finns vanlig lögn, det finns förbannad lögn och det finns statistik. Genom att använda viss statistik, eller viss del av statistiken, söker man bevisa sina teser om att man själv gjort allting rätt och de andra gjort allting fel. Jag har en förhoppning om att debatten här i dag skall bli litet annorlunda. Låt oss konstatera att vi nog alla har ett ansvar för den mycket allvarliga situation med massarbetslöshet som vi nu befinner oss i. Vi kan också konstatera att det finns ett antal faktorer som får återverkningar på svensk arbetsmarknad men som vi har liten möjlighet att påverka. Det handlar t.ex. om konjunktursvängningar, internationell valutaoro eller, som nu senast, ekonomisk instabilitet i Fjärran östern. Jag är för min del övertygad om att de som lyssnar på den här debatten, och alla de som är arbetslösa, tycker att det är väsentligt intressantare om debatten kommer att handla om framtiden. Det är intressantare att diskutera hur vi skall råda bot på massarbetslösheten och hur vi skall skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb så att människor får möjlighet att försörja sig och utvecklas. Sverige befinner sig i en brytningstid. Vi har genomfört en nödvändig sanering av statens finanser. Centerpartiet har mycket aktivt medverkat i denna sanering. När det nu visar sig att detta saneringsarbete har gjort att vi har fått fast mark under fötterna, står vi väl rustade att ta vara på högkonjunkturen. Räntan har sänkts kraftigt. Inflationen är låg. Kronkursen är stabil. All kraft måste nu inriktas på att klara sysselsättningen, så att vi kan möta tusenårsskiftet som en nation i arbete. I den arbetsmarknadspolitiska debatt som vi hade här i kammaren för ett par veckor sedan, redovisade jag några komparativa fördelar som Sverige har och som jag tycker att vi måste ta till vara och utveckla inför 2000-talet. Jag skall i den här delen upprepa dessa. För det första har vi i Sverige en tradition av samförstånd. Vi kan skapa sammanhållning vid avgörande samhällsförändringar. För det andra har vi en välutbildad befolkning. Lusten till kompetensutveckling och vidareutbildning är gemensam för alla grupper i samhället. Vi intar t.ex. en tätposition i världen när det gäller datakunskap på bredden. För det tredje präglas vårt samhälle av en tydlig moderniseringslust. För det fjärde är vi på väg mot världens mest jämställda samhälle. För det femte ligger vi väldigt långt framme när det gäller kretsloppsanpassningen av samhället. Det här är komparativa fördelar som vi måste ta vara på och utveckla i vårt land. En av de största politiska utmaningarna nu är att skapa förutsättningar för nya jobb. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya företag att startas och för små och medelstora företag att expandera. Det handlar också om att skapa utrymme i de offentliga finanserna för en god kvalitet i utbildning, vård och omsorg. Det är genom nyföretagande och expansiva små och medelstora företag som tillväxten av nya jobb i den privata sektorn kommer att ske. En mängd åtgärder har genomförts för att förbättra villkoren för små och medelstora företag. Det handlar t.ex. om återinförd kvittningsrätt, lindring i dubbelbeskattningen, flexiblare arbetsrätt, bättre social trygghet för företagare i den nya a-kassan, sänkta arbetsgivaravgifter riktade till små och medelstora företag och lindrad beskattning av enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Företagsklimatet i vårt land är relativt gott. Internationella jämförelser visar detta liksom det faktum att näringslivets investeringar för 1997 beräknas uppgå till nästan rekordstora 70 miljarder kronor. Det gäller nu att gå vidare. Skatteväxling med fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter riktade till små och medelstora företag som finansieras med höjda skatter på olika slag av miljöskadlig verksamhet är till gagn både för miljön och för nya jobb. Omställning till kretsloppssamhället är nödvändig för en hållbar utveckling och skapar samtidigt en mängd nya arbetstillfällen. Detsamma, Kent Olsson, gäller omställningen av energisystemet och avvecklingen av kärnkraften. Sverige har en chans att bli världsledande inom den s.k. gröna sektorn med rätt incitament. Det är världens mest expansiva sektor enligt OECD, men hittills har Sverige hamnat på efterkälken i en internationell jämförelse. Förenklade regelverk kring företagande och bättre försörjning med riskkapital är andra åtgärder som måste genomföras. När det gäller den mer konkreta arbetsmarknadspolitiken är det först glädjande att konstatera att utvecklingen nu faktiskt äntligen har vänt. Arbetslösheten sjunker kraftigt, och sysselsättningen ökar. Antalet varsel minskar och antalet nyanmälda lediga jobb ökar. De ökade resurserna till kommuner och landsting gör att sysselsättningsminskningen bromsas och i många fall vänds till en ökning av antalet anställda. Detta är mycket viktigt, inte minst för kvinnornas arbetsmarknad. Men viktigast är det naturligtvis för kvaliteten i vården, omsorgen och utbildningen. Dessa positiva signaler innebär inte att problemen är lösta. Fortfarande har vi en gigantisk massarbetslöshet i vårt land, och nya problem på arbetsmarknaden börjar uppträda. Alltfler företag börjar nu rapportera om svårigheter att rekrytera arbetskraft med den kompetens och yrkesinriktning som fordras. Det handlar inte längre enbart om lärare och data och teknikyrken, utan det handlar i allt större utsträckning också om yrkesarbetare inom industrin. Om inte arbetsmarknadspolitiken lyckas med att besätta lediga jobb samtidigt som vi har massarbetslöshet, kommer arbetsmarknadspolitiken att förlora all sin legitimitet. Flaskhalsproblemen hämmar företagens tillväxt och leder till risker när det gäller en ansvarsfull lönebildning. För att möta detta krävs kompetensutveckling och utbildning. 140 000 platser i kunskapslyftet och 60 000 nya högskoleplatser är strategiskt mycket viktiga för att kunna möta arbetsmarknadens krav på kompetens och flexibilitet. Att föraktfullt kalla detta för statistikpolitik och något som införs för att hyfsa arbetsmarknadsstatistiken, visar att man inte har förstått de krav som ställs på arbetsmarknaden framöver. Det visar också, Kent Olsson, ett förakt mot alla de människor som vill utbilda sig för att höja sin kompetens för att kunna möta arbetsmarknadens krav i framtiden. Det här är dock inte tillräckligt. Arbetsmarknadsutbildning som en del av den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen är mycket viktig. Tyvärr har antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningen minskat från när det var som högst ca 80 000 platser under den förra mandatperioden till 25 000-30 000 i dag. För 1998 räknar AMS med att det skall sjunka ytterligare till ca 20 000. Det finns ett motsatsförhållande mellan kvantitet i form av volymmål å ena sidan och kvalitet å den andra. Volymmålen, om de är för högt ställda, leder till att man i första hand måste satsa på billiga åtgärder. Därmed inte sagt att de behöver vara dåliga för den skull, men en genomsnittlig månadskostnad för en deltagare i arbetsmarknadsutbildning beräknas uppgå till ca 17 000 kr medan det tillgängliga genomsnittsbeloppet är drygt 8 000 kr med det volymkrav som ställs upp för 1998. Centern har varit pådrivande för att successivt justera ned volymmålen för att skapa utrymme för större flexibilitet. Arbetsmarknadsutskottet har också påtalat detta motsatsförhållande mellan kvalitet och kvantitet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det har lett till att vi nu lämnar ett öppet mandat för regeringen att ytterligare sänka volymmålen för att på det viset skapa utrymme för större volymer av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Jag vill uttrycka en mycket stark förhoppning om att regeringen lyssnar på dessa signaler, som kommer inte bara från arbetsmarknadsutskottet utan även från AMS, om att vi behöver mer arbetsmarknadsutbildning och större flexibilitet genom sänkta eller justerade volymmål. Jag skulle gärna vilja bolla en fråga vidare till arbetsmarknadsministern. Hur ser hon och regeringen på de här problemen? Under de senaste åren har en successiv decentralisering av arbetsmarknadspolitiken skett. Genom inrättande av lokala arbetsförmedlingsnämnder har den lokala nivån fått ett ökat inflytande och samarbetet mellan den statliga arbetsmarknadspolitiken och kommunerna har ökat. Jag ser denna utveckling som en process som inte på något sätt är avslutad ännu. Förutsättningarna ser helt olika ut i olika delar av landet. Det är därför viktigt att den lokala nivån får ännu större möjligheter att anpassa de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till de förutsättningar och villkor som gäller i den egna kommunen. En stor frihet och flexibilitet mellan staten, kommunen, det lokala näringslivet och de fackliga organisationerna kommer att leda till den mest effektiva användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Centern bejakar därför en fortsatt decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om jämställdhet och kvinnornas situation på arbetsmarknaden. AMS spår i sin prognos att skillnaden i sysselsättningsintensitet kommer att öka under nästa år. Det beror på att det främst är näringsgrenar som är klart mansdominerade som väntas expandera. Däremot kommer kvinnornas arbetslöshet att minska lika mycket som männens eftersom kvinnor i väsentligt större grad än män deltar i kunskapslyftet. Det är oerhört viktigt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna särskilt inriktas på kvinnornas situation. Trots att riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat detta kvarstår den bristande jämställdheten. Män kommer i högre grad än kvinnor i åtnjutande av dyra åtgärder. Kvinnor får kortare arbetsmarknadsutbildningar än män och deltar inte lika ofta som män i projektanställningar och beredskapsarbeten. Detta är självklart inte en acceptabel tingens ordning. Jag utgår från att de mycket skarpa uttalanden som utskottet gör i det här sammanhanget kommer att leda till att jämställdhetsaspekten bättre än hittills skall prägla de arbetsmarknadspolitiska insatserna i framöver. Låt mig också notera ett annat faktum som oroar mig mycket. Det är att den tillväxt som nu sker i ekonomin och sysselsättningen till stor del inte kommer vissa regioner till del. De regionala obalanserna ökar. Mer om detta i en senare debatt i dag, men låt mig bara nu konstatera att vi som nation inte har råd att inte ta tillvara tillväxtkraften i hela vårt land. Låt mig avslutningsvis säga några få ord om ett särskilt projekt som tilldragit sig en viss diskussion i utskottet, nämligen det nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. Visserligen brukar inte riksdagen peka ut särskilda projekt för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men detta projekt är så unikt på många sätt att det förtjänat en otraditionell behandling. Det är ett projekt som är viktigt ur såväl kulturpolitisk som regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt. Det är därför som jag med beklagande konstaterar att utskottet inte kunnat göra ett avsteg från de gängse kutymerna i detta särskilda fall. Jag hoppas ändå att regering och arbetsmarknadsmyndigheter i konstruktiv anda söker en lösning på det återstående finansieringsproblemet för det här projektet. Fru talman! I utskottsbetänkandet finns reservationer som är undertecknade av centerpartister. Jag nöjer mig med att yrka bifall till en av dessa, nämligen reservation nr 9 under mom. 33.

Fru talman! Elving Andersson sade bl.a. att det var märkligt att vi moderater inte stod bakom kunskapslyftet. I mitt anförande tog jag upp att kunskapslyftet bl.a. innebär att arbetslösheten minskar genom statistiska åtgärder. Jag skulle vilja fråga Elving Andersson varför inte han, som under så pass lång tid har stött regeringen, i stället satsat på den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi vet ju att den kommer att ge jobb. Kunskapslyftet kommer enligt AMS prognoser enbart att innebära att man skjuter på arbetslösheten. Enligt AMS senaste siffror befarar man att en oerhört stor arbetslöshet kommer fram i sommar när de som går i kunskapslyftet kommer ut igen. De lär knappast få några nya jobb. I det här utskottet sysslar vi faktiskt med arbetsmarknadspolitik, om Elving Andersson har glömt det. Vi skall minska de arbetslösas skaror. Låt mig ta upp en annan sak som Elving Andersson också sade i sitt anförande. Vad är det för bättre villkor för företagare som har skapats under den tid som Elving Andersson har stött den socialdemokratiska regeringen? På vilket sätt har villkoren förbättrats? Följer Elving Andersson inte med i alla de tidningar som skriver om hur företagarna vill ha det? De vill ha lägre skatter, förändrade arbetsrättsvillkor osv. Det skulle vara intressant att få höra vilka villkor som har förbättrats för företagarna i Sverige.
Fru talman! Jag kritiserar Kent Olsson för att han och moderaterna uttalar sig så oerhört negativt om kunskapslyftet. De kallar det för det s.k. kunskapslyftet och för statistikpolitik osv. Det här är en oerhört central fråga för framtiden, Kent Olsson. Detta innebär att man ökar människornas anställningsbarhet. Vi vet att det krävs mer kunskaper och kompetens för att kunna vara flexibel och möta framtidens behov på arbetsmarknaden. Alla de människor som inte har en treårig gymnasiekompetens i botten har svårare än andra att kunna hävda sig på arbetsmarknaden framöver. Det är därför de får chansen nu i den här gigantiska utbildningssatsningen som sker via kunskapslyftet. De får chansen att skaffa sig en bättre grund att stå på för att möta framtidens krav. Det tycker jag att vi skall se positivt på. Framför allt skall vi se positivt på att det är så oerhört många människor som tar den här chansen och är villiga att satsa tid för att förkovra sig. Sedan frågade Kent Olsson vilka villkor och annat som har förbättrats för småföretagen. Det är bara att beklaga om Kent Olsson inte har följt med vad som har hänt och skett de senaste åren. De sänkta arbetsgivaravgifterna, riktade just till små och medelstora företag, är ett sådant exempel. För en egenföretagare innebär det sänkta skatter på 9 000 kr per år. Det är ganska rejäla sänkningar av avgifterna. Vi har också bättre social trygghet nu i den nya a-kassan osv. Olsson också. Den handlar om arbetsrätten som han gör ett stort nummer av. På s. 159 i utskottsbetänkandet skriver Moderaterna i en reservation tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna: "En möjlighet är enligt utskottets mening att i avvaktan på en mer generell modernisering av den arbetsrättsliga lagstiftningen återinföra den arbetsrättsliga reglering som infördes av fyrpartiregeringen och som gällde under år 1994." Sedan skriver man på s. 207 i ett särskilt yttrande: "Vi föreslår vidare att det med omedelbar verkan införs en möjlighet för löntagare och arbetsgivare att vid nyanställning välja andra samverkansformer än dem som anges i den arbetsrättsliga lagstiftningen." Min fråga till Kent Olsson, som jag tror att många med spänning väntar på svaret på, är denna: Vad är det som gäller egentligen? Hur skall ni ha det?
Fru talman! Först vill jag kommentera kunskapslyftet. Det är faktiskt så, Elving Andersson, att arbetsmarknadspolitiken går ut på att minska arbetslösheten. Vi har sagt att vi i vår arbetsmarknadspolitik vill ha lärlingsutbildning och mer yrkesutbildning, som vi vet ger jobb. Den vanliga kompletteringen av utbildning kan ske i komvux och i den normala skolan och skall inte gå den här vägen. Arbetsmarknadsutbildning är till för att skapa mer jobb. Även Elving Andersson sade för en stund sedan i talarstolen att han tyckte, om än tveksamt, att volymmålet måste sänkas och att man i stället skall satsa mer på kvalitet. Sedan gäller det arbetsrätten. Vi har sagt i reservationen, som vi har gemensamt med Kristdemokraterna och Folkpartiet, att vi till att börja med vill återinföra de regler som gällde vid fyrpartiregeringens avgång, som även Elving Andersson då stod bakom. Det skulle vara intressant att höra om han fortfarande står bakom dessa regler. Men vi har också sagt i reservationen att vill gå längre. Det är ingen hemlighet att vi moderater vill gå ytterligare en bit längre än vad de övriga partierna gör, exempelvis med individuella avtal och annat. Jag ser egentligen inte att det skall vara några större bekymmer för en borgerlig regering i framtiden. Om Elving Andersson, med sin bakgrund, kan stödja i stort sett allt vad Socialdemokraterna har gjort tror jag inte att det blir några bekymmer för oss att komma överens på den borgerliga sidan. Det borde vara ett större hopp för Elving Andersson att stödja Socialdemokraterna än att de tre borgerliga partierna kommer överens. Jag hoppas också att Elving Andersson så småningom skall ansluta sig dit.
Fru talman! Kent Olssons uttalande här tyder bara på att han har synnerligen bristande kunskaper och erfarenheter av hur politiskt arbete fungerar. I ett samarbete partier emellan - oavsett om det är mellan två, fyra eller fler partier - handlar det inte om att ett parti stöder något annat. Men det kanske kommer tider då även Kent Olsson lär sig hur sådant här fungerar. Kunskapslyftet hör inte hemma i arbetsmarknadspolitiken, säger Kent Olsson, därför att det leder inte till nya jobb. Nej, men det ligger inte heller inom arbetsmarknadspolitikens ram, utan det ligger inom Utbildningsdepartementet. Vi behandlar inte kunskapslyftet i detta betänkande. Det gäller att veta vad man pratar om. Det är en utbildningssatsning, men den är viktig. Vi måste se helheten i arbetsmarknadspolitiken och möjligheten att skapa jobb. Det är samverkan kring företagspolitik, näringspolitik, regionalpolitik, miljöpolitik och utbildningspolitik osv. som skapar de här framtidssatsningarna. Avslutningsvis tycker jag att Kent Olssons något krystade förklaringar om hur man skall ha det med arbetsrätten framöver inte var ett särskilt bra svar. Man säger att man från årsskiftet vill införa fyrpartiregeringens gamla arbetsrätt. Vi har för övrigt i dag en arbetsrätt som är väsentligt längre gående när det gäller att skapa flexibilitet och möjligheter till lokala lösningar. Men det säger Moderaterna först tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna i en reservation. Sedan föreslår man att det "med omedelbar verkan införs en möjlighet för löntagare och arbetsgivare att vid nyanställning välja andra samverkansformer än dem som anges i den arbetsrättsliga lagstiftningen". Om nu olyckan skulle vara framme - det är ett hypotetiskt resonemang - och Kent Olsson och Moderaterna här i kväll får majoritet här i kammaren, vad är det då som gäller? Vilka arbetsrättsregler skall gälla från årsskiftet? Det går inte att sitta på flera stolar samtidigt, Kent Olsson. Det är en stor risk att man ramlar mittemellan i så fall.
Fru talman! Att människor har arbete är grunden för hela vår ekonomiska existens och för att hävda ett gott välfärdssamhälle. Det möjliggör dessutom att vi ekonomiskt och rationellt kan röra oss, få utbildning och grund för att fungera som medmänniskor. För andra gången inom loppet av en månad skall vi nu debattera arbetsmarknadspolitik. Den senaste månaden har den öppna arbetslösheten sjunkit ytterligare, och det är självfallet mycket glädjande. Smolket i bägaren är när man läser statistik över arbetslösheten och finner att sysselsättningen alltjämt minskar. Enligt Den största delen av minskningen har framför allt skett bland fast anställda kvinnor inom vård och omsorgssektorn. Det är egentligen en makaber paradox. Samtidigt har vi larmdebatter i och utanför riksdagen om vårdkrisen. Alltfler institutioner undersöks när det gäller att se över brister i vård, särskilt för de gamla. Uppseendeväckande är ju att sysselsättningskrisen är störst i den offentliga sektorn. Det är den sektor som Socialdemokraterna i 1994 års valrörelse gick ut med garantier för att den skulle skyddas och säkras. Självfallet anklagar jag inte Socialdemokraterna för att avsiktligt ha spekulerat och drivit fram ett misslyckande i arbetsmarknadspolitiken. Men den sammantagna politiken på arbetsrättens område, på skatteområdet, den byråkratiska delen och pålagor för inte minst småföretagarna har lett till en havererad arbetsmarknad. Sysselsättningsuppgången var på gång från 1993 Socialdemokraterna tog över i oktober 1994 var det över 40 000 färre sysselsatta i november 1997, dessutom i en god konjunktur. Visst är det ett misslyckande! Det är lätt att instämma med en av veteranerna inom Arbetsmarknadsverket, länsarbetsdirektör Björn Pettersson i Norrbotten, då han i senaste numret av tidningen Arbetsmarknaden talar om att vi haft "tre förlorade år inom arbetsmarknadspolitiken". När Göran Persson talade vid socialistkongressen i Malmö i somras manade han till handling: Handling mot arbetslösheten annars kommer vi att missa tillfället. Han sade att det finns en risk för att vi så mycket koncentrerar oss på gemensamma dokument att vi förlorar tid och att vi måste orka att samtidigt driva en framgångsrik nationell politik för sysselsättningen. Fru talman! Det är så sant som det är sagt, men mycket talar för att den regering som Göran Persson leder ser ut att missa tillfället. Hans påstående att vi koncentrerar oss för mycket på dokument och att vi förlorar tid stämmer också, för aldrig har det väl kommit så mycket dokument som under de här tre regeringsåren. Jag vill bara erinra om att a-kassan sedan 1994 har ändrats tio gånger, och fortfarande vet vi inte slutet på den storyn. Nu sägs det att det har utbrutit ett gräl mellan de två partier som bär upp den socialdemokratiska regeringspolitiken. Centerns gruppledare säger beträffande tidsbegränsningen i a-kassan att Socialdemokraterna har gjort avtalsbrott, och arbetsmarknadsministern kontrar med att det är partikongressen som har tagit över uppgörelser i riksdagen. "dagsnoteringen" för a-kassan är i dag. Det skulle också vara intressant att få ett besked från Centerns talesman här om han vidhåller att det är ett avtalsbrott från en uppgörelse och vad det kan tänkas leda till. Det tredje spörsmålet är till utskottets talesman i fråga om utskottsmajoritetens markering av att a-kassan skall vara en omställningsförsäkring: Vilket värde har utskottets skrivning på den punkten? Fru talman! Det som känns dystert och besvärande är att den hårda massarbetslösheten har delvis orsakats av åtgärder som syftar till att minska utbudet av arbetskraft. För inte så länge sedan var det en styggelse också i socialdemokratisk tankevärld att man skulle förtidspensioneras. Men nu är det ingen hejd på detta. Tillfälliga avgångsersättningar, generationsväxlingar men också luftiga förslag om arbetstidsförkortning skall genomföras, och ännu fler skall förtidspensioneras. Det leder till en ond spiral, som innebär att allt färre skall försörja alltfler. Bördan kommer med andra ord att bli mycket tung på dem som har ett jobb i framtiden. Regeringens attack mot arbetslöshet har i mycket blivit en attack mot arbetskraften. I Folkpartiet är vi av den uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken måste läggas om, så att fler jobb skapas genom företagande. Det kan ske bl.a. genom att man stimulerar en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi föreslår sänkt tjänstemoms - någonting som EU för övrigt har föreslagit. När vi vill satsa på en politik för fler jobb är grunden att det är den enda riktigt stabila vägen för att få rätsida på Sveriges problem när det gäller ekonomi och sysselsättning och säkra framtidens välfärd. Då måste fler riktiga jobb komma till. Regeringens ensidiga tal om att bekämpa öppen arbetslöshet i stället för att få fram nya jobb innebär att man försöker lösa problemen genom att gömma undan alltfler utanför arbetsmarknaden i åtgärder av olika slag. Jag tror att man både i regeringskretsen och här i riksdagshuset i den frågan sitter i något av en ideologisk fälla. Arbetsmarknaden har förändrats radikalt de senaste åren. Förändringsarbetet, framför allt på offentligsidan, har inte hängt med. Det har fått svåra sociala konsekvenser för både arbetstagare och de många som man skall betjäna. Jag har tidigare påstått att vi i arbetsmarknadspolitiken har fått någonting som kan kallas för åtgärdsfrossa. Det innebär att det finns en jättestor arsenal av åtgärder som den enskilde skall snurra runt i till synes hur lång tid som helst. Från AMS har man nu äntligen meddelat att det skall vara färre åtgärder. Det är bra. Man skall samordna, som det så vackert heter. Men när man räknar samman åtgärderna ser man att det ändå är ett tjugotal. Vi tror att det är på tok för många. Folkpartiet har sedan länge förordat att volymkraven skall sänkas till förmån för högre kvalitet i utbildningen. Det skall vara en utbildning som i högre grad kan garantera jobb. Det har funnits en alltför stor kallsinnighet från regeringssidan. Med stöd från bl.a. AMS skall nu volymkravet sänkas. Den länsarbetsdirektör som jag nyss citerade säger följande: "Nu måste volymkravet bort". Man måste kunna utbilda arbetslösa för de sektorer där jobben finns. Trots den väldiga åtgärdsarsenalen talas det genast om flaskhalsar när det blir en svag uppgång. Jag tror också att det är viktigt att vi får en större frihet att pröva flexiblare lösningar. De lokala AF-nämnderna skall också få ett större utrymme. Inriktningen måste vara att lösningarna leder fram till eller ger en rejäl chans till ett nytt och riktigt jobb. Då kan man inte laborera med återställare, fördubblade sjuklöneperioder eller annat hindrande. Tala om höga trösklar för människor som funderar på att starta eget! Vi menar att det inte räcker att tala väl om småföretagsamhet eller företagsamhet i allmänhet. Vi har lagt fram ett antal konkreta förslag. För flera månader sedan tog vi fram exempel på hur förenklingspaket för blivande småföretagare skulle kunna se ut. Vårt startpaket innehåller i princip allt vad en blivande företagare borde behöva för att starta och deklarera för enskild firma. Det skulle kunna se ut på följande sätt. Allt detta samlas i ett paket som borde finnas på varje skattekontor. Fru talman! Jag har med mig detta lilla startpaket. Det är en modell för hur man skulle kunna göra det enkelt för den blivande företagaren och undvika att han eller hon trasslar in sig i svårbegripliga blanketter. Jag tror att det är viktigt att undanröja hinder. Vi anser att egenföretagare precis som löntagare bör kunna välja att lämna en förenklad deklaration. Dagens skatte och deklarationsregler är i allt väsentligt utformade för de större tillverkande kapitaloch materialintensiva företagen. Det stämmer dåligt med ett framväxande tjänstesamhälle. Bland nya entreprenörer är det många som framför allt säljer sin egen tid och sitt eget kunnande. Folkpartiet vill med sitt startpaket symbolisera den befrielse från stora delar av företagsadministrationen som gör steget att bli sin egen både lättare och kortare. Vi tror att det är en nödvändig politik som syftar till att göra företag till ett naturligt val för många fler människor - inte minst unga människor. Låt mig för tydlighetens skull lägga till att vårt förslag om att förenkla för dem som vill bli företagare inte skall ses som att vi förordar en slappare kontroll eller utrymme för oegentligheter. Självfallet skall en hög företagsetik upprätthållas. Nystartande företagare skall betala skatter med samma pliktskyldighet som alla andra. Men det är viktigt för individernas och för hela samhällets skull, fru talman, att Sverige får fler skattebetalare och färre bidragstagare. Fru talman! Det som är illavarslande är att många med eller utan arbete börjar acceptera den höga arbetslösheten. Det anförs att jobben är slut och att arbetslöshet skulle bero på arbetsbrist. Jag har flera gånger i denna kammare för både arbetsmarknadsministern och utskottet påpekat att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det finns i stället andra brister. Det gäller brist på lönsamhet i företagen, där skatter och regler slår hårt. Det gäller brist på pengar i offentliga kassor. Vården skulle behöva få den personal som behövs. Det är brist på förmåga att organisera arbetslivet. I stället skulle förenklingar underlätta för människor att starta företag och ge löntagare nya riktiga jobb. I något som gränsar till desperation förs nu förslag om kortare arbetstid fram, trots att det saknas arbetskraft på vitala områden. Jag nämnde vårdsektorn som ett exempel. Andra drömmer lyriskt om sabbatsår med a-kassa. Regeringen vill ha generationsväxling i stället för att låta människors kreativitet och arbetsförmåga komma till sin rätt. De grundläggande problemen löser man inte den vägen. En tidigare informationssekreterare i det socialdemokratiskt ledda Finansdepartementet skrev i en krönika för en tid sedan att regeringen satsar på dem som har jobb, men bryr sig föga om dem som saknar arbete. Det kom en rapport från ESO i förra veckan. Vi ruskas alla om av rubriken Barnfamiljer i arbetslöshetsfälla. Det berättas att det svenska skatte och bidragssystemet skapar en arbetslöshetsfälla som innebär att det inte är lönande för ett stort antal arbetslösa att börja arbeta. Ofta är det barnfamiljer med låga inkomster som befinner sig i den situationen. Fyra av tio, eller runt 40 %, skulle få ekonomin mycket marginellt förbättrad om de började arbeta. En stor grupp skulle inte förbättra ekonomi om de började jobba. Det bekräftar farhågorna att vi i grunden har ett felaktigt regelsystem när det gäller skattevillkor. Det finns en rad hinder som bromsar både blivande företagare och dem som skulle vilja börja med eller återgå till lönearbete. Jag skulle åter vilja aktualisera frågan till arbetsmarknadsministern och regeringen. Kommer det ett reformerat skatteförslag för tjänste och servicesektorn med den bestämda avsikten att bredda arbetsmarknaden och ge nya riktiga jobb? Fru talman! Så vill jag gå över till dem som har det allra svårast på arbetsmarknaden - det gäller i både hög och lågkonjunktur - dvs. människor med funktionshinder. Det är de som vi summariskt kallar för arbetshandikappade. Det är de som nu har lönebidragsanställningar eller jobbar på Samhall. Det finns ett stort behov av större stöd. Därför har vi från Folkpartiets sida yrkat på en kvarts miljard kronor mer än vad regeringen föreslår till dem som behöver olika former av lönestöd för att erhålla ett eget arbete. Arbetsmarknadspolitiken måste förändras i riktning bort från byråkratin. Ett underlättande av nyföretagande och en förenkling av skatte och regelvillkor gör att vi får en inströmning av fler arbetstagare. Då är lösningen inte högre skatter utan fler skattebetalare. Då blir målet fler människor i arbete. Det här är, fru talman, ekonomiskt nödvändigt, men det innebär också - kalla gärna detta socialliberalt - att man uppnår viktiga humanvärden samtidigt som en god välfärd för medborgarna kan säkras. Jag förordar Folkpartiets reservationer, men jag begränsar mig till att yrka bifall till reservationerna 1 Låt mig avsluta med att på en punkt instämma med Elving Andersson. Det gäller det nordiska akvarellmuseet i Bohuslän. Det är litet okonventionellt att stödet går över arbetsmarknadspolitiken, och Folkpartiet hade i kulturutskottet både finansierat och föreslagit detta. Det är ett bra projekt, och det bör komma till stånd. En annan synpunkt som har förts fram i ett särskilt yttrande är trossamfundens lokalbyggande. De fria trossamfunden borde få samma chans som Svenska kyrkan har fått genom det som nu är på gång. På de två punkterna har regeringen stora möjligheter att agera under löpande budgetår. Regeringen bör därför ta till sig de här uppmaningarna från mig, Elving Andersson och kanske fler.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Elver Jonsson sade i sitt anförande. Jag uppskattar Elver för hans engagemang i arbetsmarknadspolitiken och hans empati när det gäller de arbetslösas situation. Elver Jonsson ställde en fråga till mig om den s.k. bortre parentesen, dvs. en tidsbegränsning i rätten till arbetslöshetsersättning, och jag begärde replik för att svara på hans fråga. Det här är inte bara en överenskommelse mellan Centerpartiet och regeringen, utan det handlar om en proposition som riksdagen sedermera har ställt sig bakom. Det framgår där klart att akassan skall vara en omställningsförsäkring och att den skall vara tidsbegränsad. Jag har ingen anledning att dra någon annan slutsats än att riksdagens beslut gäller. I samma proposition och riksdagsbeslut är det också flaggat för att det skall utredas vad som skall hända när den här tidsgränsen uppnås. På den punkten får vi avvakta och med spänning se fram emot vad regeringen kommer med för lösning. Jag vill också ta upp ett par andra saker. Elver Jonsson skriver på s. 192 i sin reservation 14 i betänkandet apropå arbetsmarknadsutbildning, kompetensutveckling och liknande som vi har pratat om: "Vidare är det väsentligt att antalet personer i utbildningar minskas samtidigt som kvaliteten på utbildningarna höjs." Det vore intressant att få en förklaring på hur det kan komma sig att Folkpartiet tycker att vi skall minska antalet arbetsmarknadsutbildningar när egentligen alla andra som är initierade i frågan tycker tvärtom. Vilken analys ligger bakom det ställningstagande som Folkpartiet har gjort? 192, skriver Elver Jonsson apropå åtgärdsarsenalen att det är lämpligt att välja billigare åtgärder framför dyrare. Innebär det att Elver Jonsson vill ha mindre arbetsmarknadsutbildning och mer ALU? Är det den slutsatsen man skall dra av Folkpartiets reservation?
Fru talman! Jag fick inte något alltför tydligt svar av Elving Andersson när det gäller den bortre parentesen, om det, som Elving Anderssons gruppledare påstod, var ett avtalsbrott. Elving kan väl återkomma till frågan om det är ett avtalsbrott eller om det är fullt korrekt, för det kan ju inte vara både det ena och det andra. Elving Andersson säger sedan att det är en omställningsförsäkring. Det är bra att vi slår fast det och att riksdagens beslut gäller. Det är bara det att man frågar sig vilket beslut det handlar om. Riksdagen har en gång fattat ett beslut, men Elving Andersson och Centern var ju inte overksam i att delta i att riva upp beslutet. Fortfarande ligger detta i framtiden. Som Elving Andersson uttryckte det kan vi med spänning se fram emot vad som kommer. Javisst är det spännande med socialdemokratisk politik, en politik som Centern hittills har stött under alla de här turerna. A-kassan har t.ex. förändrats tio gånger under den här perioden, och fortfarande funderar man på en utredning om hur det skall bli med akassan i framtiden. Är det inte litet märkligt efter en treårig regeringsperiod, under vilken Centerpartiet under senare tid har tagit på sig en stor roll? Detta skall jag inte förmena er, för i sakpolitik skall vi kunna göra upp. Men det är klart att det är ett misslyckande att man i genomsnitt varje kvartal har genomfört förändringar i den a-kassa som, när vi nu har en så hög arbetslöshet, berör så väldigt många människor. Jag återkommer till kompetensutvecklingen i min nästa replik.
Fru talman! Jag är då tvungen att gå upp i replik på Elver, så att han får chans att svara på mina frågor. Det var egentligen därför jag begärde ordet. Jag ser med spänning fram emot svaren på hur det kommer sig att Folkpartiet vill att vi skall minska antalet personer i utbildningar och prioritera billiga åtgärder snarare än dyrare i arbetsmarknadspolitiken. Det skall som sagt bli spännande att lyssna på hans svar. Min utgångspunkt - och jag tror att många med mig tycker så - är att vi skall göra precis tvärtom vad Folkpartiet förespråkar. Vi måste satsa på fler människor i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi måste justera volymkraven, så att vi får möjlighet att satsa på mer kvalitativa åtgärder, som många gånger kan vara dyrare än massåtgärder. Därför tycker jag att resonemanget om att prioritera billiga åtgärder snarare än dyrare är något kontraproduktivt. Vad gäller frågan om omställningsförsäkring utgår jag från att det beslut som riksdagen har fattat gäller. I beslutet står det klart och tydligt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och att den skall vara tidsbegränsad. Där redovisas också att regeringen skall utreda frågan och återkomma med förslag som skall träda i kraft någon gång under 1999 - det är snart ett år sedan vi diskuterade frågan här i kammaren, så jag är inte säker på att jag kommer ihåg rätt. Det är ganska tydligt uttalat i propositionen och arbetsmarknadsutskottets betänkande, och riksdagen har sedan ställt sig bakom de uttalandena. Jag har ingen som helst anledning att dra någon annan slutsats än att riksdagsbeslutet gäller.
Fru talman! Det är bra att Elving Andersson upprepar att det är en omställningsförsäkring och att den skall vara tidsbegränsad. Det är möjligt att det i ett historiskt perspektiv kan se måttligt långt ut. Men efter tre år och tio förändringar i a-kassan har man fortfarande inte kommit längre än att man säger att det skall tillsättas en utredning, och direktiven är ännu inte utfärdade. Arbetsmarknadsministern har sagt att det man talat med Centerpartiet om inte gäller, utan att den socialdemokratiska partikongressen har sagt att det minsann inte skall vara fråga om några tidsbegränsningar. I det korta perspektivet kommer jag därför att känna mig särskilt spänd inför arbetsmarknadsministerns svar senare under debatten. Jag tror att det är viktigt att vi får stabilare spelregler, och då måste vi erkänna att återställarna och återställarna av återställarna har varit väldigt olyckliga. Då var det ändå mer ordning och reda när Elving Anderssons partikamrat Börje Hörnlund skötte arbetsmarknadspolitiken. Då hade vi inte dessa häftiga växlingar. Det är volymerna vi behöver dra ned. I volymerna ligger också ibland utbildningar som inte leder till nya jobb. Folkpartiets linje är att vi skall se till att få kvalitativa utbildningar som leder till jobb. Även om de kortsiktigt skulle vara dyrare är de långsiktigt väldigt billiga. Därför gäller det att dra ned volymerna på sådana åtgärder som inte leder till nya, riktiga jobb. Detta har Folkpartiet sagt. Utskottet har varit inne på det, och även AMS önskar dra ned volymerna. Vi skall nu lyssna på vad regeringen säger om de s.k. volymkraven. De har varit besvärande stora under senare tid.

Fru talman! Även om Hans Andersson inte gillar det skall jag börja med att konstatera att vi i vissa delar faktiskt är eniga. Vi är eniga om kritiken av arbetsmarknadspolitiken, att den inte fungerar. Vi är eniga när vi konstaterar att det finns färre sysselsatta än tidigare och att vi har mindre arbetskraft. Det kan vara ett bra konstaterande till att börja med. I övrigt upplever jag att vi inte är speciellt eniga. Om jag hörde rätt sade Hans Andersson att han inte anser att det är regeringens fel att arbetslösheten ökar. Följaktligen är det inte Vänsterpartiets fel heller. Man kan faktiskt säga som så att hade Hans Andersson fått råda, med den ekonomiska politik som han förespråkar och de skatteökningar som han förespråkar, hade vi säkert haft en än mer ökad arbetslöshet. Låt mig göra ett par andra kommentarer till Hans Att begränsa övertiden är Vänsterns gamla kända krav. Vad skulle detta innebära? Ta ett ställe som Saab, som skriker efter arbetskraft, som inte kan få fram arbetskraft med tillräcklig kompetens. Ett begränsat övertidsuttag där skulle innebära att det blev än svårare att få fram bilar. Det kanske skulle innebära att möjligheterna för Saab att producera mer blev sämre. Är det den typen av politik som Hans Andersson förespråkar blir jag ganska rädd. Det ökar faktiskt arbetslösheten ytterligare. Menar Hans Andersson att de nya jobben i fortsättningen enbart skall komma inom den offentliga sektorn? Då är han nog ganska ensam i den här kammaren om att tro att det är där som ökningen kommer. Jag tror att vi allesammans är övertygade om att ökningen kommer inom den privata sektorn.

Fru talman! Om jag inte minns fel var Hans Andersson och jag överens om att man skulle minska volymkravet när det gäller den arbetsmarknadspolitiska utbildningen. Det var vi överens om i betänkandet. Det vi säger i vår arbetsmarknadspolitik är faktiskt att vi skall satsa på en fokuserad arbetsmarknadspolitik, dvs. en arbetsmarknadspolitik där vi kan konstatera att det blir jobb. En sådan arbetsmarknadspolitik innebär att vi satsar på mer kvalificerade åtgärder. I dag har vi en flaskhalspolitik. Det saknas i stor omfattning möjligheter för många företag att få tag på arbetare och tjänstemän. Det är viktigt att se till att ha en politik som inte bara går ut på volym. Vi är övertygade om att den arbetsrätt vi föreslår kommer att ge fler jobb. Vi konstaterar i undersökning efter undersökning att företagarna vill ha en förändrad arbetsrättslig politik. Att Hans Andersson med sin bakgrund inte kan tänka sig det innebär inte att han har rätt i sak. Det är snarare tvärtom. Med hans politik är det än färre som får arbete. Vi vet ju att förändringar i arbetsrätten ger fler jobb. Det är otvivelaktigt så. Därför står vi fast vid att detta är en vettig väg. Riksdagen har sagt att a-kassan skall vara en omställningsförsäkring. Att sedan regeringen går fram och tillbaka i frågan är en annan sak. Vi står för att den skall vara en omställningsförsäkring. Vi har sagt att samtidigt som den bortre parentesen på 300 dagar införs skall det finnas möjlighet till ett grundligare försäkringsskydd som kan kompletteras genom avtal.

Fru talman! Jag uppskattar Hans Anderssons omsorg över det han kallar borgerliga partier. Det är inte så enkelt att fånga in detta. Visst finns det nyanser mellan de partier som går under den beteckningen. Men det finns en tydlig gemensam bas, nämligen att det främsta och bästa sättet att bekämpa arbetslöshet är att det skapas nya, riktiga jobb. Jag uppskattar alldeles särskilt Hans Anderssons intresse för Folkpartiet. Till min häpnad och glädje har jag upptäckt att vi har en del gemensamma nämnare. Vi är oroliga för massarbetslösheten, och vi känner bekymmer för att sysselsättningen sjunker. Jag blir glad över att Hans Andersson plockar in något som i historiskt perspektiv är ovanligt för Vänsterpartiet och de tidigare kommunisterna i denna kammare, nämligen att det är angeläget med en tillväxtpolitik. Jag ser att v i motion har tagit med - inte lika kraftfullt som Folkpartiet, fast samma idé - att arbetsgivaravgifterna behöver sänkas i tjänstesektorn. Jag tycker att det tyder på att v orienterar sig mittåt. Det finns ingen anledning att vara kritisk i den delen. Vi behöver fler jobb. Då blir kostnaderna mindre i administration och understöd för dem som saknar jobb. Egentligen finns det en god samstämmighet i kammaren, som vi skulle kunna hantera bättre i utskott och i andra sammanhang. Vi skall sätta in kraften på att bekämpa arbetslösheten och se till att det skapas nya jobb.

Fru talman! Jag har överseende med att Hans Andersson fortfarande känner sig förbluffad över en del av våra politiska förslag. Om man inte ser sambandet att det kostar mindre att ha fler i arbete utan hela tiden räknar statiskt, då går det att komma fram till Hans Anderssons slutsats. Det krävs en egen omgång för personaluthyrningsföretagen. Vi har en märklig arbetsmarknad. Det finns stora arbetsgivare på den offentliga sidan. Landstingen har tiotusentals anställda. Men ändå kommer man fram till på landstingen att man inte klarar vikariebesättningen. Man måste be små privata företag hoppa in och klara de akuta vikariaten. Då är det någonting som inte fungerar. Vi är framme i en situation där personaluthyrnings och bemanningsföretag är den snabbast växande sektorn. Vi kan inte lasta Folkpartiet för att det har blivit så. Det är mycket som har gått snett i den allmänna arbetsmarknadspolitiken. Vi skall inte tala föraktfullt om små verksamheter. Det må vara akvarellmuseer i Bohuslän eller något annat. Varje nytt arbetstillfälle har sitt värde. Den museala verksamheten har sitt värde i att ompröva politiken. En hel del behöver ställas in på museum.

Fru talman! Jag skall börja med att referera till en insändare som jag har läst. Den är skriven av en ung tjej på 22 år som har varit arbetslös väldigt länge. Hon säger: Jag ställer diagnos på mig själv. Det är kronisk arbetslöshet. Receptet är 90 svältdagar, följt av KAS bandage. Arbetslösheten är som ett öppet sår i själen som har tvångslindats med smutsigt KAS-bandage. Efter några hopplösa veckor blir det infekterat och ett par månader senare börjar det ruttna. Jag känner mig som ett skadeskjutet rådjur som förtvivlat kämpar för sitt liv, som panikslaget försöker komma undan jägarens sista dom. Hon saknar meningsfull sysselsättning, säger hon, och skriver: Hur mycket energi och ork har jag kvar för att ta tag i mitt liv när det känns så här? Jag är så hysteriskt less på att få nej, nej och åter nej till svar från arbetsgivare. Vad begär de egentligen, en supermänniska? Jag upplever min situation som ett fritt fall utan tillgång till en hjälpande hand som kan stoppa katastrofen. Visst tror jag att alla här inne känner för den här flickan och för alla andra som är i den här situationen. Fru talman! Som Elving Jonsson sade till mig förut: Du skall väl inte prata om arbetstidsförkortning nu igen? Men vi inom Miljöpartiet anser att arbetstidsförkortning är den största åtgärden för att få ned arbetslösheten. Och vi är inte ensamma om att tro det. Vi vill införa förkortad arbetstid på 35 timmar i veckan i en första del. Sedan vill Miljöpartiet under en treårsperiod fram till 2000-talet också anslå mer pengar till kommunerna för att avlasta arbetsmarknadspolitiken. Vi anslår 15 miljarder utöver vad regeringen anslår. Regeringens anslag gör att det blir ett nollsummespel. Man ser att det inte blir några fler varsel, men sysselsättningen har ändå inte ökat. Vi föreslår även att kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen skall mildras. Vi vill också höja arbetslöshetsförsäkringen till 85 % för låginkomsttagare med ett s.k. brutet tak. Dessutom har jag i betänkandet en motion om inlåsningseffekter. Det är ju hårda krav när det gäller avstängningsregler om man säger upp sig själv. Därför är det många som inte vågar säga upp sig själva. 25 % av alla tillsvidareanställda befinner sig i ett icke önskat yrke, säger de. De vågar alltså inte byta anställning. Detta tycker jag är litet allvarligt. Man skulle alltså sänka kraven när det gäller avstängningsreglerna. Det här har man undersökt på Arbetslivsinstitutet. Sysselsättningen i år blir inte högre än förra året. Den sjunker, som vi har hört många andra säga. Mest har sysselsättningen minskat för fast anställda kvinnor inom vård och omsorg. Jag kan inte riktigt förstå att Elver Jonsson säger att det fattas personal, arbetskraft, inom vården. Det är väl tvärtom. Det kan finnas hur många som helst, man har ju sagt upp så många. Så till den arbetstidsförkortning som vi föreslår. I Stockholms stad säger mer än hälften av de anställda att de tar kortare arbetstid i stället för framtida löneförhöjningar. Om man tittar på de europeiska länderna sänker de sin arbetstid för att få fler jobb. Det gör bl.a. Finland. Man inför också ett friår, som vi föreslår. I Frankrike sänker man arbetstiden och man ger skattefördelar för företag som sänker arbetstiden och anställer fler. Tyskland har jag förut pratat om. Danmark sänker sin arbetstid. Där har man också friår, som är den största åtgärden i Danmark för att få ned arbetslösheten. Belgien sänker arbetstiden. Där föreslår man att företagare skall få reducerade sociala avgifter om de sänker arbetstiden till 32 timmar i veckan för att det skall bli fler jobb. Holland sänker också arbetstiden. Det är alltså åtta länder som sänker sin arbetstid. Vi i Miljöpartiet förordar också en ekologisk omställning med en skatteväxling. Vi vill ha sänkta arbetsgivaravgifter, men höjda skatter på energi, miljöförstörande utsläpp och naturresurser. Detta tycker vi är väldigt viktigt. Jag pratade förut om att vi i Miljöpartiet vill lägga mer pengar på kommunerna än vad regeringen föreslår. Som jag sade är det ett nollsummespel. Det enda kommunerna kommer att göra är att använda pengarna för att få balans i sin budget. Så det behövs mer pengar till kommunerna för att det skall ge någon effekt. När det gäller att få balans i kommunernas ekonomi finns det också en stor osäkerhet om man tittar på Sydostasien och hur det går där. Det kommer naturligtvis att inverka på oss här. I Miljöpartiet har vi sagt nej till generationsväxling och till OTA. Vi tycker inte att Kalmarmodellen och resursarbete är en bra modell. Först säger man upp folk i offentlig sektor och sedan tar man tillbaka dem som kvalitetshöjare i en s.k. Kalmarmodell. LO bedömde när det här skulle införas att 30 000 skulle sysselsättas på det här sättet. Regeringen bedömde att inom någon månad skulle 5 000 vara sysselsatta i Kalmarmodellen. Men efter 5 månader är alltså endast 1 216 personer sysselsatta i Kalmarmodellen. Riksdagens revisorer har lämnat förslag och visat att undanträngningseffekterna är mycket stora på arbetsmarknaden. Vi i Miljöpartiet ställer oss bakom detta. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste fördelas rättvist. Främst är det bl.a. kvinnliga företagare som inte har fått så mycket. Det ser man, och det trycker Riksdagens revisorer på. Män får ofta dyra arbetsmarknadsutbildningar inom industrin och kvinnor bara billiga som skall ge arbete inom vården. Det här konserverar könsrollerna. Kvinnorna har fått 80 % av de billiga utbildningarna, medan männen har fått Vi har skrivit i ett särskilt yttrande att nivån på utbildningsbidraget bör återställas till vad det var innan den 1 juli 1997, när det sänktes till 103 kr per dag. Regeringen vill införa ett individuellt anställningsstöd. Man slår ihop rekryteringsstöd, beredskapsarbete och vikariatstöd. Det finns alltså i dagens läge väldigt många åtgärdsformer. När det gäller beredskapsarbete finns det i Halland något som kallas för Hallandsmodellen. Det finns en socialdemokratisk motion där man skriver att Hallandsmodellen, med upprustning av värdefulla äldre byggnader, kommer att lida av att beredskapsarbetet försvinner. Vi i Miljöpartiet vill införa ett friår, som både Finland och Danmark har. Vi föreslår detta och säger att den som har arbetat länge på arbetsmarknaden skall kunna ta ledigt ett år med 85 % av sin a-kassa och att en arbetslös skall få arbete i stället men då till avtalsenlig lön. Trelleborgs kommun har efter motioner från Miljöpartiet infört friår, och det har där slagit mycket väl ut. 100 anställda har erbjudits friår. Nu står 30 kommuner i Sverige i kö för att få göra likadant, men enligt arbetsmarknadsminister Margareta Winberg säger reglerna nej till det här. Man vill använda friåret och utnyttja otraditionella metoder, men det får man inte, eftersom detta måste användas som en åtgärd. Trelleborg har, som vi har förordat, tagit in arbetslösa med avtalsenlig lön på riktiga praktikplatser. Dessa personer kan då uppge sig ha arbetat ett år. Reglerna säger nej till detta, men jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan ändra på dessa regler, så att de 30 kommunerna i Sverige kan få som de önskar. Vi har vidare vid betänkande fogat en reservation om yrkesdansare, som Ewa Larsson senare kommer att beröra. Jag har själv varit dansare och känner naturligtvis väldigt mycket för gruppen yrkesdansare, som är mycket liten. Yrkesdansare kan inte arbeta längre än tills de är 35 år. Därefter behöver de byta yrke. Det är en mycket speciell grupp, som naturligtvis behöver få särskild hjälp för att kunna byta yrke. Vi föreslår dessutom vad gäller handikappade bl.a. att Samhall skall få 100 miljoner kronor varje år fram till sekelskiftet. I och med att regeringen har dragit ned på Samhall riskerar man att det blir uppsägningar av arbetshandikappade. Samhall befarar nu uppsägning av 600 arbetshandikappade. Av de funktionshindrade har bara 45 % sysselsättning. Det skulle behövas 270 000 nya jobb för att hela denna grupp skall kunna få sysselsättning. Vi tycker att det är viktigt att Samhall får mera pengar, och vi anvisar också 200 miljoner kronor till lönebidrag för att arbetshandikappade inte skall bli utan arbete. Vad gäller kvinnors arbetsmarknad vill vi satsa på riktade jobb till kvinnor på den offentliga sektorn. Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Det behövs attitydförändringar och en annan lönepolitik. Kvinnor har i allmänhet längre utbildning men ofta lägre lön än män. Bl.a. många kontorsanställda har på senare år mist sina jobb. Under åren 1990-1993 försvann 20 % av de kontorsanställdas arbeten, och det beror naturligtvis på införandet av Detta betyder att mellan 80 000 och 90 000 personer har förlorat sina jobb. Det är lika många som de som mist sina arbeten i byggbranschen, men kanske därför att det gäller kvinnor uppmärksammas det inte lika mycket. När kvinnor på kontor eller över huvud taget inom offentlig sektor får avgå blir det oftast inga massuppsägningar. På kontor får kanske en, två eller tre i taget avgå. Det sker i det tysta, utan varsel, och utan att det behöver anmälas till arbetsförmedlingen. Följden blir den att man på kontorsyrkena inte satsar sådana miljardbelopp som har satsats på byggbranschen. projekt för att få ned den höga arbetslösheten inom byggsektorn, och det är självklart bra. Man behöver dock satsa lika mycket inom kontorsbranschen på kompetenshöjning och för att de drabbade kvinnorna skall kunna byta till ett annat yrke, t.ex. inom eget företagande, inom teknikområdet eller i hantverkseller trädgårdsnäring. I och med att vårt samhälle är så könssegregerat finns det ett behov av att bättre tillvarata kvinnors kompetens. Det förekommer osakliga löneskillnader, och för att komma till rätta med detta måste kvinnors arbete uppvärderas. En mycket oroande tendens är att fler kvinnor riskerar att få en försvagad anknytning till arbetsmarknaden genom att hänvisas till tillfälliga jobb, timanställningar och springvikariat. Enligt en gjord undersökning upplevs arbetslöshet som lika betungande av båda könen. Den har naturligtvis störst inverkan på ensamstående kvinnor med barn. Det är också en väldigt stor risk för bestående arbetslöshet bland ensamstående kvinnor. Man ser att de fastnar i deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar. Det är alltså viktigt att satsa också på kvinnor. Herr talman! Jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 15 vad avser mom. 1 och mom. 30, men jag står naturligtvis bakom alla Miljöpartiets reservationer i betänkandet.

Herr talman! Vad gäller neddragningen av anslaget vill jag säga att vi har räknat in vårt förslag till arbetstidsförkortning. Vänsterpartiet, Hans Andersson och jag har ju samma inställning till arbetstidsförkortning. Vi vill dock från vårt håll se en snabb arbetstidsförkortning om fem timmar i veckan fram till sekelskiftet. Detta skulle ge ca 200 000 nya jobb. Vi räknar med att arbetslöshetsersättningarna minskar på grund av den ökade tillströmningen av jobb. Vi har lagt fram en rapport om arbetstidsförkortning där vi beskriver precis hur detta skall gå till. Vi förutser inga löneneddragningar utan menar att timlönerna skall kunna öka med höjd produktivitet i samhället. Tack vare detta kan vi dra ned så pass mycket på kostnaderna för arbetslösheten. Vi vill också tillföra mycket pengar till kommunerna, nämligen 15 miljarder mer, och detta kommer naturligtvis kvinnorna till godo. Man skulle genom detta tillskott till kommunerna kunna rädda 20 000 Vi vill, som jag sade, också genomföra en skatteväxling, som bl.a. kommer att beröra offentlig sektor. Vi säger att skatteväxlingen tillför jobb till kommunerna.

Herr talman! Vi har räknat rätt, Hans Andersson. Detta kan vi tillgodoräkna oss mycket väl. Vad jag inte förstår är varför Vänsterpartiet inte går med på den snabba arbetstidsförkortning som Miljöpartiet vill ha och läser vår rapport ordentligt där vi beskriver detta mycket väl. Ni vill ha en försöksverksamhet med arbetstidsförkortning medan vi vill göra så att det har direkt effekt på sysselsättningen. LO-facken tittar nu tyvärr på att endast ta några minuter i veckan, och då blir det inte den snabba effekt som vi vill ha. Tar man i stället och skär med stora tag fem timmar i veckan får man den effekt som jag har sagt.

Herr talman! Vid finansdebatten i november gjorde jag en kort genomgång av Socialdemokraternas löften vad gäller att få bukt med arbetslösheten. Jag jämförde då med verkligheten, och utfallet var förskräckande. På punkt efter punkt har löften och utfästelser svikits på ett närmast bedövande sätt. Herr talman! I dag skall jag inte ta så mycket tid till att tala om regeringens tillkortakommanden. Därmed tillgodoser jag också vad Elving Andersson ville, nämligen att vi skall se litet mer framåt. Men jag måste på en punkt, vad gäller personalsituationen i kommuner och landsting, litet grand ta upp hur regeringen har agerat. Nu ser jag också att Sture Nordh sitter här i kammaren och lyssnar, och då är det än mer angeläget. Under valrörelsen 1994 slog Socialdemokraterna fast att verksamheterna i kommuner och landsting skulle värnas. Där var det inte aktuellt med några neddragningar. Men det blev precis tvärtom. Tidningen Kommun-Aktuellt från den 14 augusti 1997 hade en nyhetsrubrik som sade: "Största varslen sedan 1995". Det berörde just kommunerna. Detta trots de extra miljarder riksdagen försett kommuner och landsting med. Orsaken till detta är att regeringen sammantaget för en politik som drabbat kommuner och landsting mycket hårt innebärande ett inkomstbortfall och en utgiftsökning på minst 16 miljarder kronor under mandatperioden för kommuner och landsting. I Kommun-Aktuellt från i fredags kom ytterligare ett kvitto på regeringens politik: "Miljardsatsningen gav inte fler jobb". Det är rubriken den här gången. I tidningen slås fast att Perssons extramiljarder till kommunerna inte ökade sysselsättningen. Tvärtom har personalen minskat. Nyligen kom också Konjunkturinstitutets senaste rapport om konjunkturläget. Jag kan också där läsa innantill: "De stora minskningarna i sysselsättningen i början på 1997 beräknas medföra att sysselsättningen i genomsnitt blir drygt 1 procent lägre än 1996. Det var framför allt den offentliga sektorn och i synnerhet kommunerna som minskade sin personal." Det skedde alltså detta år. Herr talman! Jag minns faktiskt som i dag när regeringen i april presenterade vårpropositionen. Regeringsmedlemmarna och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna åkte land och rike kring och talade om hur många jobb man nu ordnat till de olika kommunerna. Det fanns en lista för varenda kommun. Jag har läst regeringens pressmeddelande från detta tillfälle. Där slår man fast att de ökade bidragen redan under 1997 skall leda till en positiv sysselsättningseffekt. Arbetsmarknadsministern, och ni socialdemokrater: Vem kan tro på er nu efter detta? Motsvarande situation gäller för övrigt i landstingen. När kommer ni att revidera era listor kommun för kommun om sysselsättningsläget? Ni har ju redan talat om för väljarna hur det skulle bli i kommunerna. Nu har vi facit, och det blev inte så. Kommer ni nu att åka runt och säga: Dessvärre får vi revidera siffrorna och kommun för kommun gå igenom minussiffror? Det är verkligheten. Hur länge skall ni hålla på att på detta sätt föröda förtroendet för politiskt arbete? Det är vad ni gör när ni gör på det här sättet. Ni säger en sak, och sedan händer någonting helt annat. I finansdebatten förra månaden hävdade arbetsmarknadsministern att hon var trött efter att ha hört debatten. Vad skall man då säga när man har att ställa denna regering till svars för dess löften och misslyckanden på det arbetsmarknadspolitiska området? Då blir man inte bara trött, man blir faktiskt utmattad. Enligt internationella definitioner var den öppna arbetslösheten i Sverige nära 10 % i oktober. Om regeringen inte lägger om politik när det gäller företagarens villkor kommer exempelvis de hundratusentals som nu finns i kunskapslyftet efter avslutade studier att få fortsätta som arbetslösa. Då kommer de också att synas i den svenska arbetslöshetsstatistiken. Det är ingen god framtidsbild. Men den går att förändra. Jag skall försöka att vara mer positiv och konstruktiv, för att återigen försöka tillfredsställa herr Elving Andersson, som hade synpunkter på debattformen. Det krävs att rimliga förutsättningar läggs fast så att nya företag kan startas och befintliga företag kan växa. Några saker som skulle förbättra företagsklimatet är: Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt skatt inom tjänstesektorn, riskkapitalavdrag, minskad byråkrati för företagarna, lättare att erhålla F-skattsedel, avskaffande av förtida momsinbetalning, att royaltyinkomster befrias från skatt, flexiblare arbetsrätt och en förutsebar energipolitik och energibeskattning. Uppräkningen kan fortsätta mycket länge. Det är några av de förslag som vi kristdemokrater fört fram för att få fart på företagandet och därmed sysselsättningen och investeringarna. Det är faktiskt vad som krävs. Vad gäller just energipolitiken återkommer vi till det i debatten i morgon. Men dessvärre gör den osäkerhet som i dag finns där att investeringarna i stort sett står stilla vad gäller svensk basindustri, vilket påverkar sysselsättningen negativt. En skatteväxlning mellan arbetskraftskostnader och kostnader för miljöbelastande verksamhet bör också genomföras. Förutom sänkta arbetskraftskostander innebär en skatteväxling också att arbetstillfällen kopplade till kretsloppssamhället - t.ex. återvinningsindustri och ny och småskalig energiproduktion med inhemska och förnybara energikällor - kan växa fram. Vi utgår från att regeringen tar fasta på resultatet från den parlamentariska utredningen om ett mer miljörelaterat skattesystem. Det är också synnerligen viktigt ur arbetsmarknadssynpunkt. I stället för flyttlasspolitik med nu föreslagna utökade flyttbidrag till nordiska länder bör statsmakterna anlägga en regionalpolitisk helhetssyn på näringsoch arbetsmarknadspolitiken. Den synen bör också omfatta beslut om åtgärder som drabbar statlig verksamhet. Många av de beslut som regeringen fattat under sina nu tre år vid makten har slagit hårt regionalpolitiskt. Aktiva arbetsmarknads och regionalpolitiska åtgärder som tillförsäkrar de lokala områdena och regionerna möjligheter till fortsatt sysselsättning är nödvändiga om hela Sverige skall leva. Jordbrukspolitiken är i det sammanhanget synnerligen väsentlig ur arbetsmarknadssynpunkt. Vi förde en debatt om detta i går. Jag vet att arbetsmarknadsministern tidigare har varit jordbruksminister och vet att det finns ett tydligt samband med att föra en bra jordbrukspolitik. Därmed säkrar vi också sysselsättningen inom livsmedelsindustrin. Dessa samband hoppas jag att regeringen tar fasta på när vi nu under våren skall diskutera den kommande jordbrukspolitiken. Också arbetsmarknadspolitiken måste reformeras. I dag är just arbetsmarknadsområdet ett av de mest genomreglerade samhällsområdena. Som framgår av budgetpropositionen finns det nu en alltför omfattande flora av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Stela regelsystem kring varje åtgärd har skapat oflexibilitet och rent av rigiditet. Denna detaljreglering måste ersättas med generella enkla regelsystem med stor flexibilitet. Här skulle jag vilja ställa en fråga till både utskottets talesman Johnny Ahlqvist och arbetsmarknadsministern. Vi har nu enligt de redovisningar som vi fick i utskottet om jag inte minns fel 21 olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder med sina system och sina regler. Tänker ni försöka reformera detta och komma till enklare, generella system som gör att det hela blir överskådligt och kan fungera bättre i arbetsmarknadspolitiken? Det vore ett viktigt besked om ni sade att detta inte var bra, och att det måste reformeras och göras enklare. Jag ser fram emot ett svar på den frågan. Arbetsmarknadspolitiken måste också, som mycket annat, utgå från subsidiaritetsprincipen, dvs. att det som en lägre nivå klarar av på egen hand skall inte högre nivåer lägga sig i. Arbetsmarknadspolitiken skall vara subsidiär på så sätt att samhällets insatser skall vara stödjande när så krävs. Men nu krävs en genomgripande nedflyttning av ansvar och resurser till den lokala nivån. Kommuner, arbetsförmedling och försäkringskassa bör gemensamt ansvara för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken såväl praktiskt som ekonomiskt. De statliga resurser som finns för åtgärder bör flytta med i en sådan decentralisering av verksamheten. Företag, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och ideella organisationer bör givetvis involveras i det lokala arbetet mot arbetslösheten. Särskilda projekt där folkrörelserna tillsammans med arbetsförmedlingar och kommuner aktivt arbetar mot den passivisering och modlöshet som lätt blir följden av framför allt långtidsarbetslöshet bör stöttas. Den arbetslöses sociala situation måste uppmärksammas på ett betydligt mer aktivt sätt av ansvariga myndigheter i syfte att bryta den isolering som dessvärre många arbetslösa drabbas av. Ökad flexibilitet inom arbetsmarknadsområdet, lägre löneskatter samt satsning på tjänstesektorn är några huvudpunkter i det gemensamma program som upprättats inom EU:s ram. På dessa punkter har den svenska regeringen haft svårt att hitintills ta till sig de förslag som man enats om. Detta har nu aktualiserats ytterligare. Vi kommer senare i dag att få en redovisning från Amsterdammötet. Kristdemokraternas uppfattning är att riksdagen av regeringen nu bör begära ett tydligt handlingsprogram för att omsätta de gemensamma ståndpunkter som EU-länderna enats om vad gäller arbetslöshetsbekämpningen. Det är möjligt att statsministern kommer att redovisa ett sådant här i eftermiddag. Annars kan kanske arbetsmarknadsministern också ge ett besked på denna punkt. Inte heller detta år redovisar regeringen hur kostnadseffektiva de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är. Det är en brist att man ännu inte kan se kostnadseffektiviteten för varje åtgärd i förhållande till vilka fasta arbeten de ger efter en åtgärdsperiod. En mer flexibel och lokal arbetsmarknadspolitik gör det inte möjligt att exakt bestämma hur många människor som skall finnas i åtgärder. Redovisningarna av utfall i förhållande till budgetplanering visar också den här svårigheten. Riksrevisionsverket har betonat kvalitetsaspekterna, och det är något som regeringen säger sig vilja följa. Man bör alltså ha en helhetssyn där man ser resultatet i form av reguljära arbeten efter en åtgärd. Utskottet tar här ett litet steg åt kristdemokraternas håll när det erkänner problemet med volymmål. Det är alltid något att ha kommit så långt. Men av debatten hittills framgår att just denna problematik är mycket väl känd av samtliga partier. Man kanske skulle kunna komma längre här. Efter det att regeringen avskaffade den ungdomspraktik som fyrklöverregeringen införde har insatserna för arbetslösa ungdomar aldrig kommit upp i samma kvalitet och omfattning som då. Regeringen föreslår nu att finansieringsbidraget för arbetsgivarna skall öka - något som kommer att motverka att fler praktikplatser kommer till. Vi kristdemokrater avvisar därför regeringens förslag i denna del. Regeringen föreslår också en s.k. utvecklingsgaranti för att unga arbetslösa skall sysselsättas. Det vore bättre att satsa på lärlingsutbildning, flexiblare lönesättning och ny arbetsrättslagstiftning. Det skulle direkt ge ungdomar mängder av ordinarie arbetstillfällen. Vi kan också konstatera att det statliga bidraget till kommunerna för utvecklingsaktiviteter är för lågt tilltaget om man förväntar sig kvalitet på insatsen. Herr talman! I förra årets budgetbehandling biföll riksdagen ett kristdemokratiskt förslag om tillskott till Samhall i förhållande till regeringens förslag. Dessvärre sker inte detsamma i år, vilket kommer att försvåra möjligheterna för arbetshandikappade att upprätthålla anställningar i den omfattning som önskas. Jag måste verkligen fråga: Varför för Socialdemokraterna med öppna ögon en politik som driver ut arbetshandikappade i arbetslöshet? Det är för mig en fullständig gåta hur en socialdemokratisk regering kan föra en sådan politik. Det skulle vara intressant att höra ett motiv på den punkten. Varför gör ni på detta sätt, Margareta Winberg? Herr talman! Avslutningsvis skall jag något kort säga något om arbetslöshetsförsäkringen. Vi kristdemokrater ser den som ett viktigt och nödvändigt inslag i det svenska välfärdssystemet. I en period av arbetslöshet skall inte den som står till arbetsmarknadens förfogande behöva förlora möjligheten till försörjning. Arbetslöshetsförsäkringen skall bygga på en rimlig inkomstsrelaterad ersättningsnivå, den skall ge incitament för att hitta ett nytt arbete och den skall ge trygghet att våga pröva något nytt. Vi kristdemokrater har under lång tid pläderat för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med en rimlig ersättningsnivå. Alla som står till arbetsmarknadens förfogande skall på detta sätt också finnas inom försäkringssystemet. Det är något som inte gäller i dag. Regeringen skrev i propositionen om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring att förslag skall lämnas om en treårig tidsbegränsad ersättningstid med giltighet från den 1 juli 1999. För kristdemokraternas del vill vi understryka vikten av att arbetslöshetsförsäkringen skall ses som en omställningsförsäkring under en period när man skall rusta sig för ett annat arbete eller för en annan inriktning av sitt arbetsliv. Det är dock angeläget att inte öka osäkerheten och oron hos alla dem som trots stora ansträngningar inte lyckas få ett nytt arbete. Därför anser vi kristdemokrater att man skall veta vilka åtgärder staten och kommunerna kan bidra med när en utförsäkring blir aktuell. Därför har vi också inväntat inbjudan till den av regeringen utlovade parlamentariska utredning som skall finna former för vilka åtgärder som kan bli aktuella efter det bortre parentestecknet. Vi väntar fortfarande på en sådan inbjudan. Arbetsmarknadsministern och Centerpartiet har gett olika besked om detta. Man funderar på om de står inför att bryta också detta löfte. Jag vill ha ett besked i dag av arbetsmarknadsministern på denna punkt. Gäller detta? Skall jag fortsätta vänta på en inbjudan till en utredning där vi gemensamt skall försöka finna en vettig lösning? Eller skall jag avskriva den från dagordningen? Jag önskar ett besked om detta. Herr talman! Givetvis står jag bakom samtliga reservationer och särskilda yttranden med kristdemokratiska förtecken, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1 och reservation 2. Under moment 11 yrkar jag bifall till reservation 13.

Herr talman! Jag vill först rikta ett tack till Dan Ericsson för att han lyssnade på min vädjan i början av debatten om att prioritera framtidsfrågorna i diskussionen. Jag tycker att han gjorde det, och det känns bra. Dan Ericsson sade att ett av de krav som Kristdemokraterna för fram på det här området handlar om en mer flexibel arbetsrätt. Med anledning av det vill jag ställa en fråga till Dan Ericsson. Han har ju skrivit ihop sig med Moderaterna och Folkpartiet i reservation 1 i utskottsbetänkandet. De skriver bl.a. så här: "En möjlighet är enligt utskottets mening att i avvaktan på en mer generell modernisering av den arbetsrättsliga lagstiftningen återinföra den arbetsrättsliga reglering som infördes av fyrpartiregeringen och som gällde under år 1994." Innebär detta att ni redan från instundande årsskifte vill avskaffa den överenskomna visstidsanställningen? Innebär detta att Dan Ericsson vill gå tillbaka till tolv månaders företrädesrätt till återanställning i stället för de nuvarande nio? Innebär detta att Dan Ericsson vill återgå till att låta den fysiska åldern i stället för anställningstidens längd bestämma uppsägningstiden? Innebär detta att Dan Ericsson vill avskaffa möjligheten att fatta beslut lokalt i stället för centralt om undantag från LAS, t.ex. turordningsreglerna? Vill Dan Ericsson ha en återgång när det gäller detta? Vill Dan Ericsson med reservationen, slutligen, att företrädesrätten till mertid för deltidsanställda skall avskaffas?
Herr talman! Jag tycker att det är något märkligt med hela detta batteri av frågeställningar från Elving Kristdemokraternas uppfattning är att det som Elving Andersson och hans parti, vårt parti, Folkpartiet och Moderaterna var överens om för tre år sedan kan ligga till grund för reformeringen av arbetsrätten. Sedan har vi på ett antal punkter förslag till ytterligare förändringar som faktiskt ligger i den riktning som Elving Andersson pläderade för. Egentligen finns det inte några större åsiktsskillnader mellan Elving Andersson och vårt parti när det gäller arbetsrätten. Men Elving Andersson har det bekymret att han faktiskt har stöttat den arbetsrättslagstiftning som nu gäller. Och det är en stor skillnad mellan den och den uppgörelse som gjordes av fyrpartiregeringen.
Herr talman! Jag har inte bara stöttat den nuvarande arbetsrättslagstiftningen utan jag har varit med och utformat den. Dan Ericsson säger att man inte skall ta så allvarligt på vad som står i den här reservationen, eftersom det egentligen inte betyder något. Kristdemokraterna vill något annat.

Det är i realiteten de praktiska konsekvenserna av den reservation som Dan Ericsson står bakom.
Herr talman! Jag får tydligen påminna Elving Andersson om en del av det som de fyra partierna tidigare var överens om. Det handlade då om att generellt kunna undanta två personer från turordningsreglerna. Att ni på den punkten har lyft ned detta till den lokala nivån är en annan historia. Det handlade om att fackets vetorätt vid entreprenader skulle avskaffas. Det handlade om förbud mot blockad av enmansbolag. Det handlade om en förlängning av provanställningen. Det finns ytterligare exempel. Jag tror att Elving Andersson skall vara litet försiktig på denna punkt när han hävdar att den arbetsrätt som han tillsammans med Socialdemokraterna har utformat skulle underlätta för företagarna mer än den arbetsrätt som den tidigare regeringen stod för. Det förslag som den tidigare regeringen utformade kan göras bättre, eftersom det har hänt en del under dessa år. Jag skall erkänna att Elving Andersson har lyckats förflytta Socialdemokraterna några pinnhål, och det skall han ha ett erkännande för, men det är inte tillräckligt. Det är därför som vi vill ha en flexiblare arbetsrätt i syfte att fler skall få komma i arbete. Det är det som är huvudsyftet.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

Herr talman! Jag är rädd för att Vänsterpartiets representant i det här avseendet nu verkligen går vilse bland siffrorna. Vi vet ju att han är mycket bra på detta och att han ibland har föreläsningar för oss både i utskottet och här i kammaren då han redogör för olika statistiska uppgifter och sifferberäkningar. Han hade nyss en uppgörelse med Miljöpartiet. Han har säkra, bestämda åsikter och vet exakt hur det ligger till med de andra partierna. Men ibland kan man gå vilse, och det var det som hände nyss. Vi har finansierat våra budgetförslag fullt ut. Vi har en starkare budget än regeringen. Vi har inga dynamiska effekter inräknade i budgetförslaget för 1998. Det handlar faktiskt om att vi säkerställer och ökar sysselsättningen inom kommuner och landsting, vi ökar sysselsättningen inom tjänstesektorn, och vi ökar sysselsättningen inom rättsväsendet. Detta är några exempel som gör att vi kan dra ned litet grand på kostnaderna för det arbetsmarknadspolitiska anslaget. Men om vi ser hur det har varit historiskt har felräkningarna varit flera gånger större än den besparing som vi gör på arbetsmarknadspolitiken. Vi söker definitivt inte konfrontation. Vi försöker lägga fram förslag som vi tror skall få människor i arbete. Det är detta som det handlar om. Jag skall ställa en fråga. Vänsterpartiets partisekreterare har uppenbarligen en ambition att skapa en regeringskris. Jag hörde det i går morse i Ekot. Är inte det ett sätt att verkligen söka konfrontation? Hur skulle det kunna påverka läget på arbetsmarknaden och i näringslivet om det är med sådana utfästelser som Vänsterpartiet tänker gå till val?

Herr talman! Att jag blev perplex kanske berodde på att Hans Andersson, som normalt sett brukar hålla faktagrundade inlägg, denna gång gick så vilse bland siffrorna. Då kanske det kan ursäktas att jag inte kom ihåg hans namn för ett ögonblick. Det får Hans Andersson se som smicker, eftersom jag faktiskt ser Hans Anderssons inlägg som faktabetonade. Men det var inte hans inlägg i detta fall. Hans Andersson använde tidigare ord som bluffpolitik, reaktionärt och humbugpolitik. Det är klart att vi kan hålla på med den typen av ordval. Men är det inte att dra ned politiken till en nivå som vi faktiskt inte behöver ha i denna kammare? Skall vi inte diskutera faktiska förslag som syftar till att vi skall få ned arbetslösheten och till att vi får fler sysselsatta? På den punkten är Hans Andersson överens med den övriga oppositionen. Vi måste alltså få upp sysselsättningen och få med fler i arbetskraftsutbudet, och arbetslinjen skall hävdas. Det är precis den linje som vi driver. Varför söker då Hans Andersson en så våldsam konfrontation? Varför inte i stället gå in på sakfrågorna och diskutera om de olika delförslagen kan innebära vad som nyss nämnts, eller är det något som är fel där? Vi har också tidigare försökt få till stånd en sorts nationell diskussion. Vi behöver diskutera dessa saker litet mera förutsättningslöst från de olika partiernas sida, men detta har ständigt avvisats av regeringen som anser sig föra den riktiga politiken. Hans Andersson tycker jag också har något att tillföra i den diskussionen. Man har dock inget att vinna på att föra debatten på den nivå som Hans Andersson i dag har fört ned den på. I fortsättningen skall jag komma ihåg namnet - men jag kanske inte blir lika förvånad. Nu står vi ju inför en valrörelse.

Herr talman! Först vill jag framföra ett varmt tack till arbetsmarknadsutskottets kanslipersonal som under ett antal dygn - under sena nätter och under helger - lyckats arbeta fram det mastodontbetänkande som vi i dag har att behandla. Efter att ha lyssnat till inledningsrundan här kan jag konstatera att jag sedan 1985, då jag kom in i riksdagen, nog aldrig har upplevt en så splittrad opposition - en opposition som inte står fast vid här lagda motionsyrkanden där man från tre partier har skrivit sig samman. Det gäller då Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Vid en granskning av reservationerna glider man mer och mer ifrån dem. Elving Andersson får ursäkta mig. Jag måste faktiskt gå tillbaka litet grand och visa en del sifferstatistik. Den opposition som har talat här i dag är ju den opposition som skall utgöra regeringsalternativet i valet 1998. Därför måste jag, tyvärr, litet grand ägna mig åt sifferstatistik. Det är märkligt att se hur de tre herrarna i debatten här totalt har glömt bort hur det egentligen är. Arbetslösheten har ju sedan 1992 inte varit så låg som den i dag är. Man har också lyckats med konststycket att missa att vår samlade produktion har ökat med 6 % jämfört med hur det var under det sista året då de här tre herrarna ingick i regeringsunderlaget. Det har också gått spårlöst förbi att Sverige nu har börjat betala av på den statsskuld som till stor del förorsakades under de här tre herrarnas regeringstid. Jag tycker inte att allting är positivt, utan jag delar Hans Anderssons uppfattning att det fortfarande finns både stora brister och stora problem. Att arbetslösheten nu rejält faller är ett första steg, men det är naturligtvis inte nog. Om detta tror jag att vi från alla partier här kan vara överens. Jag tycker att hederligheten kräver att vi faktiskt för denna debatt i ett klargörande historiskt ljus, som jag tidigare sade. Låt mig peka på ett fåtal talande fakta: Under de tre åren 1991-1994 var den genomsnittliga BNP-tillväxten 0,1 %. Under de senaste tre åren med socialdemokratisk regering har den genomsnittliga tillväxten varit 2,33 %. Under de tre åren 1991-1994 föll investeringarna i tillverkningsindustrin med 0,5 %. Under de tre senaste åren har investeringarna ökat med 71 %. Under de tre åren 1991-1994 ökade arbetslösheten med 4,7 procentenheter. Under de senaste åren har arbetslösheten gått ned med ca 1 %. Under de tre åren 1991-1994 ökade antalet långtidsarbetslösa ungdomar med 30 000. Under de tre senaste åren har antalet långtidsarbetslösa ungdomar minskat med 7 200. Slutligen, och mest anmärkningsvärt: Under de tre åren 1991-1994 försvann 306 000 jobb i det privata näringslivet. Under de senaste tre åren har 65 000 nya jobb tillkommit i det privata näringslivet. Det är märkligt att höra Elver Jonssons inlägg här där han säger att alla skall ha ett arbete. Han kritiserar den nuvarande politiken trots att han själv faktiskt ingick i ett regeringsbärande parti under den tid då man förorsakade allt det som jag här har redovisat. Jag skulle kunna göra listan oerhört mycket längre med uppgifter från SCB och Konjunkturinstitutet. Jag skulle också kunna jämföra förändringarna i räntor, i arbetade timmar och i statens lånebehov men jag skall inte trötta ut er med fler siffror. Den verklighet som skildras i dessa siffror är tydlig: Den socialdemokratiska regeringen och riksdagens majoritet har lyckats vända en utveckling som var på väg att fullständigt bryta sönder Sverige. Herr talman! Vi skall naturligtvis inte nöja oss med att utvecklingen har vänt. Fortfarande finns det, som jag inledningsvis sade, problem att ta itu med. Ett sådant problem är sysselsättningen i den offentliga sektorn, som - trots att fallet under den borgerliga regeringen bromsats upp - fortfarande inte har nått vändpunkten. Därför är de satsningar som nu görs på skola, vård och omsorg oerhört viktiga. De 4 miljarder som kommuner och landsting fått i år har bidragit till att plana ut sysselsättningsfallet. På sina ställen har det faktiskt lett till ökad sysselsättning. Under nästa år kommer ytterligare 4 miljarder, vilka kommer att förstärka utvecklingen. Då kommer vi att se fler anställda i vård, skola och omsorg - anställda som alla vi här vet behövs. Herr talman! Det är mycket märkligt att här från Folkpartiet höra att vi har raserat den offentliga sektorn och att sysselsättningen har minskat. Dan Ericsson var inne på samma linje. Han hänvisade till en rapport från Landstingsförbundet som kom förra veckan. För att undanröja misstag och tvivel skall jag citera ur pressmeddelandet från Landstingsförbundet, som kom så sent som i måndags: "Konjunkturuppgången, och inte minst den väntade ökningen av sysselsättningen, stärker den kommunala ekonomin och skattebasen. Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar förbättras också av de höjda statsbidrag för 1999 och 2000 som aviserades i höstens budgetproposition. - Det är en väsentlig förbättring från i våras, då vi bedömde besparingsbehovet till 4,5 miljarder. Förbättringen beror i allt väsentligt på regeringens aviserade tillskott -." Jag tycker ändå, mina herrar, att vi, om vi skall ha en debatt här, faktiskt också skall redovisa relevanta siffror och inte bara komma med hugskott. Dan Ericsson och Elver Jonsson. Det gäller en sak som ni hela tiden har glidit förbi här. Ni säger att vi raserar den offentliga sektorn. Men hur skall ni kunna sitta i samma regering som Moderaterna, som ju föreslår indragningar på 17 miljarder kronor på detta område? Jag tycker faktiskt, Elver Jonsson och Dan Ericsson, att det är hederligt att ge folk ett svar på den frågan. Ett annat problem, eller kanske en annan möjlighet, är den utveckling som vi ser när det gäller kunskapsinnehållet i de jobb som kommer. De nya jobben kommer att ställa nya, och ofta högre, krav. Därför är kunskapslyftet och satsningen på högskolan oerhört viktiga. Under den gångna hösten har många fler än tidigare studerat på komvux. Kunskapslyftet har blivit en succé runt om i Sverige. Herr talman! Många var de domedagsprofeter som för ett år sedan i denna kammare sade: Det går aldrig. Inte kan kommunerna klara sådana utbildningsplatser. Andra sade: Inte finns det så många som vill studera. Resultatet under hösten visar att ni hade totalt fel. Satsningen på utbildning har stöd ute bland människorna. Enligt Skolverkets preliminära uppgifter har 226 000 personer deltagit i kommunal vuxenutbildning denna termin. 226 000 personer har alltså fått möjlighet att på ett avgörande sätt öka sina möjligheter att få ett jobb. 226 000 personer får chansen att utvecklas och växa. 226 000 personer kommer sedan ut och bidrar till en kraftig vitamininjektion, vågar jag säga, och nya färska kunskaper i företag och offentliga verksamheter. Herr talman! Det är detta som vissa borgerliga partier - i synnerhet tänker jag på de tre herrar som jag tidigare har citerat - brukar kalla för statistikpolitik och tricksande. Många gånger har jag påtalat det förakt som gömmer sig bakom dessa uttalanden. Jag vill fråga Dan Ericsson, Kent Olsson och Elver Jonsson: Har ni varit ute och träffat de människor som i dag omfattas av kunskapslytet - människor som kanske fått helt andra möjligheter att starta om med en annan verksamhet än de tidigare hade? Det hör faktiskt inte till en riksdagspolitiker att med förakt uttrycka sig som att detta är sifferstatistik, statistikpolitik eller tricksande. Jag tycker att man skall vara så ärlig att man inte ser nedvärderande på dessa människor, för deras möjligheter har förbättrats genom att de deltagit i kunskapslyftet. Minst lika förvånande är den bristande förståelse för företagens villkor som dessa uttalanden skvallrar om. Företagen behöver välutbildad arbetskraft. Kunskapslyftet och dessutom högskolesatsningen bidrar till att öka tillgången på den arbetskraft som företagen efterfrågar. Det gör också arbetsmarknadspolitiken. För några dagar sedan kom ett pressmeddelande från Byggentreprenörerna där de menar att det är nödvändigt att fördubbla utbildningen av byggnadsarbetare. Jag har mitt förflutna i denna bransch, men det krävs inte den sortens insikt för att veta att arbetslösheten slagit särskilt svårt mot just byggindustrin. Men nu skissar alltså Byggentreprenörerna och arbetsgivarorganisationerna en kommande expansion och oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft. Man kan säga mycket om slutsatserna av pressmeddelandet, men en sak är slående när man läser texten: "Medelåldern bland aktiva byggnadsarbetare har stigit mycket kraftigt de senaste åren. Kommande avgångar från branschen kan inte kompenseras fullt ut med dem som i dag är arbetslösa. En viss andel av de arbetslösa kommer att sugas upp av andra industrigrenar." Så den nyckelmening som jag tycker är viktig: "Andra långtidsarbetslösa står i praktiken inte till arbetsmarknadens förfogande på grund av exempelvis bristande kompetens för jobb som förändrats under deras tid som arbetslösa." Byggentreprenörerna räknar ut delar av den långtidsarbetslösa arbetskraften. Det är djupt oroande, men samtidigt visar det tydligt vilken oerhört viktig uppgift arbetsmarknadspolitiken har, hur viktig en ALU kan vara, även om vissa i denna kammare har en annan uppfattning om detta, för att hålla en människa uppdaterad med branschens kunskapsutveckling. Mycket spott och spe har jag hört under de tre senaste åren om arbetsmarknadspolitiken. Men i just dessa ord från en arbetsgivarorganisation visas betydelsen av att vi inte tvingar de arbetslösa till passivisering och avstår från att ge dem en koppling till arbetsmarknaden, om det så skall vara en ALU-plats. Kent Olsson sade i sin inledning att vi försöker dölja arbetslösheten med alla dessa åtgärder. Han sade någonting som jag inte kunde förstå innebörden av. Han sade att arbetsmarknadspolitikens roll var att minska arbetslösheten. Det är skönt om detta har gått upp för Kent Olsson. Jag har haft den uppfattningen sedan jag kom till riksdagen 1985. Med tidens tand tror jag att även Kent Olsson kan förstå vad arbetsmarknadspolitik är. Jag har inga förutfattade meningar om den saken. När man från moderaterna i talarstolen säger att de har de rätta åtgärderna, vet vad som skall göras med det ena och det andra. Men det enda konkreta som Kent Olsson tog upp var att man skulle försämra arbetsrätten. Man skulle anpassa arbetsrätten. Det har varit en stor diskussion om arbetsrätten i tidigare replikskiften, men det är viktigt att Kent Olsson medger och redovisar att moderaternas anpassning av arbetsrätten närmast är att göra människor rättslösa, ingenting annat. Det märkliga är att på detta ställer både Elver Kristdemokraterna hyllar tydligen samma princip. Man blir förvånad när man hör Elver Jonsson säga att arbetslöshetsförsäkringen har varit föremål för många förändringar under de senaste åren. Tydligen kan man förtränga allt här i livet. Det var under förra mandatperioden som det gjordes de största ingreppen i arbetslöshetsförsäkringen. Det fanns månader i vårt utskottsarbete när frågan om arbetslöshetsförsäkring var bordlagd beroende på att ni inte kunde hitta majoriteter tillsammans med Ny demokrati. Jag tror inte att man skall ta för stora ord i munnen och säga att vi har ändrat arbetslöshetsförsäkringen så mycket. Hans Andersson och Barbro Johansson tog upp arbetstidsfrågan. Ett förslag är på väg om arbetstiden. Jag tror att vi får avvakta detta och inte fatta några drastiska beslut om att minska arbetstiden bara därför att det är populärt just för tillfället. Herr talman! Låt mig kort uppehålla mig något vid de för mig mest angelägna sakförslag som behandlas i betänkandet. För det första generationsväxling och kommunal utvecklingsgaranti. Sammantaget ger dessa åtgärder ytterligare en knuff på den utveckling som nu går mot minskad ungdomsarbetslöshet. Det är en viktig knuff. Jag utgår ifrån att vi här är eniga om att ungdomsarbetslösheten är ett av de allvarligaste problemen. Unga människor som inte får en plats i arbetslivet riskerar att stängas utanför hela samhällsgemenskapen. Därför är det glädjande att ungdomsarbetslösheten minskar och att vi på detta sätt kan hjälpa de unga ytterligare på traven. För det andra fortsätter förenklingsarbetet. Flera olika anställningsstöd samlas nu i en åtgärd - individuellt anställningsstöd. Det är en utveckling som välkomnas av utskottsmajoriteten. Jag tycker att jag uttryckte mig klart i den frågan tidigare, att vi i den socialdemokratiska majoriteten vill se ytterligare förändringar. Med det har jag svarat på Dan Ericssons fråga. Vi har en bred samsyn om detta i utskottet. För det tredje volymmålet. Om situationen skulle förändras och tillväxten hindras av s.k. flaskhalsar tycker jag att det är bra att utskottsmajoriteten gör det möjligt för regeringen att nu revidera det uppsatta målet. Egentligen är det inte volymmålet i sig självt som är det stora problemet, utan det utgörs av de oerhörda volymer som arbetslösheten förorsakar. Genom denna möjlighet kan regeringen snabbt agera för att satsa på åtgärder som hindrar att flaskhalsproblem uppstår. Låt mig också säga att detta inte enbart är regeringens ansvar. Jag tycker att företagare också får ta ett ansvar om man har problem med att få rätt arbetsrätt och har flaskhalsproblem. Långsiktigheten måste gälla för hela näringslivet. Avslutningsvis vill jag naturligtvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Samtidigt skall jag passa på att ställa ytterligare en fråga till Elver Jonsson, som säger att man skall satsa ytterligare på utbildning för att det inte skall bli flaskhalsproblem. Hur kan Elver Jonsson förklara att Folkpartiet liberalerna minskar detta anslag med 7,6 miljarder? Den ekvationen får jag inte att gå ihop. Jag tror att det är där vi får söka vår trovärdighet som politiker, inte slåss med siffror som inte stämmer.

Herr talman! Det är fantastiskt att lyssna till Johnny Ahlqvist. Han säger att arbetslösheten har minskat. Visst har den minskat litet grand, men den huvudsakliga orsaken till detta är kunskapslyft och olika åtgärder. Han ser inte de egentliga och väsentliga fakta, nämligen att arbetskraften har minskat med 115 000 personer, att sysselsättningen har minskat med 74 000, att antalet arbetstimmar per vecka har minskat med 2,1 miljoner och att antalet anställda minskat med 43 000. Anledningen till att vi får en minskning av arbetslösheten är att folk har försvunnit från arbetsmarknaden. Är det socialdemokraternas målsättning har de lyckats. Men inte skulle jag ha varit stolt i Johnny Ahlqvists situation om jag måst konstatera att vi håller på att avveckla arbetskraften, att allt färre människor i arbete får klara av allt större utgifter. Sedan några ord om den kommunala sektorn. Som ordförande i arbetsmarknadsutskottet har man säkert ont om tid. Annars hade kanske Johnny Ahlqvist hunnit läsa Kommun-Aktuellt den 11 och 12. Där står det så här: Efter nästan ett halvår med höjda statsbidrag finns ännu inga tecken på att sysselsättningen ökar i kommunerna. I stället har personalstyrkan minskat under hösten. I år är dessutom neddragningarna kraftigare från juli till november än under hösten 1996. SCB:s siffror visar att antalet kommunanställda under hela hösten varit lägre än motsvarande månad förra året. Det här är taget ur Kommun-Aktuellt, kommunernas tidning, vilket bevisar att inte ens de pengar som getts till kommuner och landsting har bidragit till att öka sysselsättningen, utan det har fortsatt blivit en minskning av sysselsättningen. Det är intressant att notera.
Herr talman! Kent Olsson kunde kanske ha fått litet av min repliktid, för jag tror att han har svårt att förklara sin egen ekvation. Kent Olsson citerar ur Kommun Aktuellt, en tidning som är en vecka gammal. Det pressmeddelande som jag citerade från är från i måndags. Det som gör mig mest upprörd är när Kent Olsson står här och säger att vår politik kommer att förorsaka, och har förorsakat, detta. Men vad är ert alternativ, Kent Olsson? Ni vill skära ned 17 miljarder på den kommunala sektorn. Tror Kent Olsson att det blir fler arbetstillfällen genom att man skär bort 17 miljarder? Ja, det är klart att med Kent Olssons inställning till flexibel arbetsmarknad och annat förmodar jag att ni har räknat med att människor skall jobba helt gratis i den kommunala sektorn, för annars går det inte att få ihop ekvationen. Sedan är det faktiskt så, Kent Olsson, att den socialdemokratiska politiken på de flesta områden har inneburit förbättringar. Det är 64 000 färre arbetslösa än för ett år sedan. Vi måste ju jämföra med hur det har varit tidigare. Arbetade timmar har ökat betydligt under den period som Socialdemokraterna har suttit i regeringen. På alla områden har det skett förbättringar. Det enda som hände när Kent Olssons parti tillsammans med Ny demokrati hade majoritet i utskottet var att konkurserna slog rekord i det här landet. Tillväxten var hela tiden negativ. Innebär ert regeringsalternativ att vi skall gå tillbaka till den gamla politik som vi hade tidigare? Kent Olsson, svara nu på frågan: Vad innebär det som står i Moderaternas partipamfletter om flexibel arbetsmarknad?
Herr talman! Jag skall glädja Johnny Ahlqvist med att jag också tycker att det är trevligt att arbetslösheten minskar. Men, som jag tidigare sade, beror det ju faktiskt på att ni avvecklar arbetskraft. Med moderat politik hade vi haft ungefär 140 000 nya jobb. Det var den utveckling som inleddes under den borgerliga regeringen, med den flexibla arbetsrätt som vi införde och de förändringar av de olika arbetsrättsliga reglerna som vi införde och ville fortsätta att införa. Detta är faktum. Sedan spelar det ingen roll hur Johnny Ahlqvist än försöker att gå tillbaka i historien. Jag förstår att Johnny Ahlqvist älskar att tala historia, för nutiden är ju inte så glänsande precis. Därför får man gå tillbaka till de gamla åren. Men det var faktiskt så att i slutet av perioden 1991-1994 började antalet människor som fick jobb att öka, trots lågkonjunktur. Det har det inte gjort nu, utan ni har egentligen helt och hållet fått arbetskraften ur arbetsmarknaden genom kunskapslyftet. Jag skulle vilja fråga Johnny Ahlqvist: Vad kommer att ske i sommar? Enligt AMS prognoser blir det en rekordhög ökning av arbetslösheten när folk kommer ut från kunskapslyftet. Det skulle vara intressant att höra vad Johnny Ahlqvist tror om detta. Har AMS fel också, liksom tydligen Kommun Aktuellt hade. Men där hinner de väl inte med i de socialdemokratiska svängarna. Den här tidningen är faktiskt bara åtta dagar gammal.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Kent Olsson för debatten på en väldigt låg nivå. Det pressmeddelande som jag citerade kom från Landstingsförbundet i måndags. Om Kent Olsson inte tror på innehållet i pressmeddelandet kan jag lämna över det, så att han inte behöver förlöjliga de uppgifter som jag presenterar. Kent Olsson säger att det med moderaternas förslag skulle bli x antal arbetstillfällen. Vad moderaterna sade under våren och sommaren 1991 var att deras politik skulle innebära att man fick mer sysselsättning i landet. Men det är ju så, Kent Olsson, och facit på detta finns ju, att det innebar att det försvann 306 000 jobb under denna period, fast man försökte att ändra i arbetslöshetsförsäkringen och i arbetsrätten etc. Er flexibla arbetsmarknad gav ju inga arbetstillfällen. Den gav i stället 45 000 konkurser. Jag tycker att det är viktigt, Kent Olsson, att man kommer ihåg vad som faktiskt hände. Jag förstår om Kent Olsson inte vill svara på frågan om den flexibla arbetsmarknaden och om arbetslöshetsförsäkringen. Det verkar som om utvecklingen är vackra ord från Kent Olssons sida. Men när vi nu börjar närma oss juletid tycker jag att det verkligen är de hårda paketen som moderaterna levererar här. Vi har inte heller i denna debatt fått något svar på den fråga som jag också ställde till Per Unckel i förra debatten. Eftersom det är en utskottsrunda kvar, hoppas jag att vi kan få svar på vad som händer med de människor som ramlar ut ur arbetslöshetsförsäkringen efter 300 dagar. Eller Kent Olsson har kanske samma svar som Carl Bildt hade på presskonferensen där Moderaternas budgetalternativ presenterades. Det får vi se då, var svaret. Detta visar på det djupa förakt som moderaterna har för de vanliga människorna.
Herr talman! Jag tycker att vi skall ha överseende med att vår värderade ordförande har en hyllning till den sittande regeringen. Det är väl naturligt inför ett valår. För att återge vad en hedervärd partikamrat till Johnny Ahlqvist från hans egen valkrets sade, så har vi ju våra roller. Jag tycker att utskottsordföranden gör misstaget att han blandar ihop olika tidsperspektiv som gör att det inte går att göra en rättvisande jämförelse. Han jämför den förra mandatperioden, då det var en utpräglad lågkonjunktur - den svåraste under efterkrigstiden - med nuvarande situation med god konjunktur. Det gör att jämförelsen inte blir rättvisande när det gäller BNP-tillväxt och vad det nu kan vara. När det gäller Johnny Ahlqvists tal om sparprogram och annat är det också där en väsensskillnad. Denna regering har haft ett gott stöd för ett aktivt sparande, medan den förra regeringen inte fick någon hjälp från den dåvarande oppositionen när det gällde att spara. Då var det ständiga överbud. Ta exemplet med budet om infrastrukturen, som nuvarande regering har tvingats att halvera därför att det var så långt ifrån verkligheten. Av de många synpunkter som Johnny Ahlqvist framförde vill jag bara ta upp detta med föraktet för de svaga på arbetsmarknaden. Här blandar Johnny Ahlqvist tydligen ihop olika partiriktningar, eftersom bannbullan drabbade folkpartiet så hårt. Först och främst förordar vi den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det gjorde vi i regeringsställning, och det gör vi nu. Vi vill lägga mer pengar på t.ex. de arbetshandikappade än vad regeringen gör. Kunskapslyftet, visst är det bra, och det måste göras jätteinsatser för att kunna komma längre. Men jag har varnat både arbetsmarknadsministern och utbildningsministern för att dra för stora växlar på det, därför att den stora volymen på kunskaplyftet garanterar inte jobb efter utbildningen.
Herr talman! Det är nog bra att vi använder oss av samma siffror, Elver Jonsson, för som jag sade från talarstolen vill ni skära ned 7,6 miljarder på arbetsmarknadspolitiken. Tar man med de bägge anslagen rör det sig faktiskt om 22,3 miljarder som folkpartiet vill plocka bort. Hur kan då Elver Jonsson stå här och säga att ni vill öka insatserna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Elver Jonsson, det går inte att trolla med knäna, inte ens om man är folkpartist, därför att en indragning på 20 miljarder på de bägge anslagen måste naturligtvis få till konsekvens en sämre och mindre volym i arbetsmarknadspolitiken. Vad vill då folkpartiet göra för dem som ramlar utanför denna volym? Naturligtvis måste det handla om indragningar som innebär att man inte kan genomföra arbetsmarknadspolitiken. Jag vet att folkpartiet har svårigheter med att räkna. Det var nämligen på precis samma sätt förra året, då man yrkade att man skulle ta 6 miljarder från A 2 anslaget, trots att det inte fanns mer än 4 miljarder där. Så jag tror nog att det finns en och annan motionsskrivare i folkpartiet som borde sätta sig i kunskapslyftet i stället.
Herr talman! Jag tror att Johnny Ahlqvist överdriver sitt fotarbete, för han vet mycket väl att när det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning har folkpartiet hört till den breda mittfåra i denna riksdag som har sett till att det har förts en anständig arbetsmarknadspolitik. När Johnny Ahlqvist blir så konstitutionell att han t.o.m. bekymrar sig om hur nästa regering skall se ut, tycker jag också att han litet grand gör ett snedskutt. De tuffa neddragningarna när det gäller t.ex. sjukförsäkring har inte Folkpartiet accepterat. I valrörelsen antydde för övrigt Socialdemokraterna att man skulle höja a-kassan. Sedan tog man, kalla det gärna högerkrafterna, i denna kammare till hjälp för att pressa ned den. Den nedsättningen av a-kassan till 75 %, som vi har levt med under lång tid, ställde aldrig Folkpartiet upp på. Sedan handlar det inte bara om att det blir svagare arbetsmarknadspolitik genom ett neddraget anslag. Den stora neddragningen gör vi ju på företagsstödet. Vi vill växla om och omvandla det till lägre arbetsgivaravgifter. Med det får vi lägre arbetskraftskostnader. Då skulle vi också komma i harmoni med den uppfattning som regeringen har, åtminstone när den förhandlar ute i Europa. Då skulle vi nämligen kunna gynna en och annan sektor som behöver växa, t.ex. tjänstesektorn. Där finns det stora brister. Sedan är vi från Folkpartiets sida beredda att ställa upp på de insatser som behövs för de svaga på arbetsmarknaden. I de delarna är vi inte beredda att pruta.
Herr talman! Jag läser ur det betänkande som riksdagen om några timmar skall fatta beslut om. Där står det att Folkpartiet kräver att ramarna skall sänkas med 22,3 miljarder. Det är ingen statistik. Detta är vad era motioner innehåller. Detta är det betänkande vi skall ta ställning till. Ni vill minska utgiftsområdena 13 och 14 med 22,3 miljarder. Detta går ju inte att genomföra om man samtidigt säger, som Elver Jonsson gör, att man vill ha mer utbildning och mer arbetsmarknadspolitik. Det går bara inte att få ihop den ekvationen. Elver Jonsson sade själv från talarstolen att man skulle ha fler åtgärder. Man skulle ha ett helt arsenal. Men det går ju inte att genomföra med det här. Någonstans måste ju gränsen gå, Elver Jonsson! Sedan har jag inte fått svar på en sak. Det är klart att jag kanske redan nu utser regeringsalternativ 1998. Men ni har ju en gemensam reservation. Där är det Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna. Jag tycker att det är synd att inte Elver Jonsson har mer repliktid, för i ert förslag är det ju så att ni ställer er tillsammans med Moderaterna, som vill skära ned 17 miljarder på kommunerna. Hur går den ekvationen ihop, Elver Jonsson?
Herr talman! Det är uppenbarligen så att den valfeber som Kjell-Olof Feldt har beskrivit i sin bok har drabbat Johnny Ahlqvist - och det redan innan jul, innan valåret har börjat! Det blir en lång valrörelse, herr talman. Det är uppenbart. Jag har t.ex. inte ens tagit upp det här med den s.k. statistikpolitiken. Ändå fräser Johnny Ahlqvist i också mot mig. Han buntar ihop ett antal partier och sätter dem i samma båt utan att egentligen gå in i den sakliga diskussionen. Det tycker jag är beklagligt. Vad gäller kommunerna är det bara att läsa innantill. Jag kan läsa ännu mer ur Kommun Aktuellt från i fredags. Det står: Perssons extra miljarder till kommunerna har inte ökat sysselsättningen. Det är tvärtom. Under hösten har personalen minskat. Framför allt är det fast anställda kvinnor inom vård och omsorg som har blivit färre enligt Statistiska centralbyrån. Normalt minskar sysselsättningen varje höst, men i år är nedgången från juni till november större än förra året. Detta kan inte Johnny Ahlqvist bara säga att det inte finns. Det här är verkligheten. Den är obehaglig. Och jag förstår att Johnny Ahlqvist då väljer att gå till anfall i stället för att diskutera sakfrågan. Orsaken till det här är ju att ni genom egenavgiftshöjningar har dragit bort 16 miljarder från kommunerna och landstingen. Genom sänkningarna i socialförsäkringssystemen och a-kassan har ni underminerat kommunernas ekonomi ytterligare genom att dessa har tvingats betala mer i socialbidrag. Det är det som är orsaken. Jag kan ge ett tydligt besked till Johnny Ahlqvist: Precis som vi kristdemokrater har motsatt oss de nedskärningar som ni har genomfört när det gäller kommuner och landsting kommer vi att motsätta oss detta om något annat parti skulle försöka med det. Var jag tillräckligt tydlig där, Johnny Ahlqvist? Sedan till det här med att vi hyllar samma principer som Moderaterna. Vad är det för utfall och trams egentligen? Arbetsrätten vill vi förändra i linje med vad som gällde under fyrpartiregeringens tid. Sedan kan vi diskutera hur den skall reformeras ytterligare. Vi står för vår politik. Bedöm den, och bunta inte ihop oss med andra partier. Det var ett bra besked som kom om att Ahlqvist är beredd att förenkla och skapa generellare system vad gäller arbetsmarknadsåtgärderna. Då undrar jag: Kommer det här att ske genom någon sorts parlamentarisk utredning eller kommer det något förslag från regeringen som innebär att vi får förändringar och förbättringar?
Herr talman! Jag har sagt två gånger nu från talarstolen att den prognos, eller det pressmeddelande, som jag hänvisar till är från i måndags morse. Där skriver man från Landstingsförbundet att man inte ser alltför ljust på framtiden. Men man pekar ändå på att de extra pengar man har fått för vård, omsorg och utbildning kommer att innebära att man inom vårdsektorn inte kommer att behöva minska så mycket som man har sagt tidigare. Jag tror att det är oerhört viktigt att man verkligen klarlägger detta, Dan Ericsson. Vi gjorde en satsning för ett år sedan. När vi då satsade fyra miljarder på kommunsektorn har jag för mig att förslaget från Kristdemokraterna var tre miljarder. Så jag tror inte riktigt på de här utfästelserna från Kristdemokraterna att man kommer att driva en enhetlig politik i en borgerlig regering som säger att man inte får genomföra detta. Vi har ju ändå erfarenhet från de år då det var borgerlig regering. Inte kan jag erinra mig att man då satte sig på tvären precis från Kristdemokraternas sida mot de förslag som Moderaterna lade fram i kammaren. De 17,2 miljarder som Moderaterna vill dra in från kommunerna, motsvarar 60 000 jobb inom den kommunala sektorn. Sedan gäller det arbetsrätten. Elving Andersson har försökt få ett svar från Kristdemokraterna. Han har inte fått det, och jag har inte heller fått det. Ni säger att ni är beredda att gå tillbaka till det som gällde på fyrpartiregeringens tid. Men ni öppnar ändå en dörr för att ett regeringsalternativ kommer att innebära att ni anammar de idéer som Moderaterna har när det gäller arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkring. Jag delar den uppfattning som Dan Ericsson har om att man skall försöka få mer generella åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område. Vi har också sagt det tidigare: Vi kan inte ha en åtgärdsarsenal där som i dag de olika åtgärderna konkurrerar med varandra och där de framför allt är i otakt på många sätt.
Herr talman! Man har ingenting att säga om de uppgifter som gäller för Kommunförbundet, för landets kommuner. I april reste ni runt och visade upp i kommun för kommun hur mycket jobb era pengar skulle ge. Nu säger ni ingenting. Ni hänvisar till ett pressmeddelande från Landstingsförbundet. Och det visar sig att man inte har fått någon sysselsättningsökning inom Landstingsförbundet heller. Man har dämpat en minskning. Men det är en annan sak. Vad jag pratar om här är faktiskt kommunsektorn, den sektor som hårdast har drabbats av den socialdemokratiska regeringens politik. Vi har inte påmint så mycket i dag om vad ni sade angående kommunerna inför valet 1994, men det var ju mycket tydligt. Det skulle inte ske några som helst nedskärningar. Det skulle tvärtom ske ökningar. Men kommuner och landsting har inte varit med om någonting liknande det som har hänt under denna mandatperiod. Det är ni som har haft regeringsansvaret. Ni har skurit bort och tagit bort. Vi har motsatt oss detta. Vi kommer att motsätta oss sådana förslag också från andra partier. Sedan har jag ytterligare en fråga. Det gäller arbetslöshetsförsäkringen och den utlovade parlamentariska utredningen om hur vi skall hantera det här. Skall det sättas en bortre parentes, och hur skall vi i så fall hantera den situation som kan drabba de arbetslösa? Jag frågade Margareta Winberg om jag skulle fortsätta att vänta på en inbjudan till denna utredning, och hon skakade på huvudet. Vi får väl höra mer strax. Men skakar också Johnny Ahlqvist på huvudet eller kan ha ge ett mer tydligt besked om att det inte blir en sådan här parlamentarisk utredning och att ni därmed går ifrån detta? Det tycker jag vore beklagligt. Johnny Ahlqvist kan ge ett besked för sin del. Arbetsmarknadsministern skakade på huvudet. Vad säger Johnny Ahlqvist?
Herr talman! Även om Dan Ericsson tycker att en utskottsordförande har mycket makt i ett utskott, är det faktiskt så att skall det tillsättas utredningar i det här systemet, är det regeringen som gör det. Jag tycker att Dan Ericsson får avvakta det svar som kommer från arbetsmarknadsministern. Det är ingen fråga som hanteras inom utskottets ram. De 17,2 miljarderna, Dan Ericsson, gäller väl både landstingen och kommunsektorn? Dan Ericsson gör det litet lätt för sig när han säger att vi har förorsakat alla de här neddragningarna. Det stora raset inom den offentliga sektorn påbörjades ju faktiskt under ert regeringsinnehav. Vi har lyckats bromsa upp detta. Jag sade från talarstolen att jag inte alls är nöjd med den utvecklingen som har blivit. Det är med anledning av detta som vi tillför fyra plus fyra plus fyra miljarder här. Jag tror att detta kommer att innebära att man klarar vården, omsorgen och skolan på ett bättre sätt i framtiden. Det hade varit intressant att se hur man hade agerat när det gäller dessa 17 miljarder om Dan Ericsson hade suttit i regeringsställning.

Herr talman! Låt mig börja med den sista delen om finansieringsbidraget. Jag tycker att Hans Andersson skall läsa s. 67 i vårt betänkande. Där skriver vi just att de arbetshandikappade inte skall omfattas av den här finansieringsavgiften. Jag kan ha överseende med att Hans Andersson inte har läst betänkande. Det delades ju ut så sent som för någon dag sedan. Där tror jag inte att vi har några olika uppfattningar Hans På sikt måste detta innebära att man skall avveckla ALU osv. Men jag tycker inte att det är riktigt rätt när Hans Andersson tar upp den negativa inställningen till ALU. Som jag sade tidigare kan faktiskt en ALU plats innebära att man får en koppling till ett yrkesverksamt liv. Det kan kanske ha en positiv inverkan när man söker ett annat jobb. Hans Andersson vet mycket väl, precis som jag, att man måste ha någon form av volymåtgärd därför att arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd på att man skall kvalificera igen. Då får man ha en volymåtgärd. Om den sedan skall heta ALU eller något annat tycker jag är oväsentligt. Men vi kan inte hela tiden säga att vi inte skall ha den här volymåtgärden för då klarar vi inte upp det här. Arbetsmarknadspolitiska kommittén sammanfaller väl med det svar som jag lämnade tidigare till Dan Ericsson. Jag tror inte att man kan ha ett tjugotal olika former av åtgärder i framtiden. Det ger dels en frustration för dem som skall jobba med detta på förmedlingarna, dels kan fyra människor befinna sig på samma plats, men man har fyra olika system. Man kan vara API:are, ALU:are eller resursarbetare - alla med fyra olika ersättningsnivåer. Det är ju därför vi har skrivit mycket starkt om detta i betänkandet.

Herr talman! Låt mig först ta upp det som Hans Andersson pekar på när det gäller historierna från Hotell och Restauranganställda och andra. Givetvis kan det förekomma undanträngningseffekter när det gäller både API och ALU. Men det är ju därför regeringen, redan innan Riksdagens revisorers rapport kom, har påtalat detta. I dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall de fackliga organisationerna ha yttranderätt för att på det viset få in information till arbetsförmedlingen om det finns ett missbruk av detta. Det skriver vi också i utskottsbetänkandet. Med de volymer som finns i dag, Hans Andersson, tror jag aldrig att vi kommer från att missbruk förekommer. Men jag tror att det faktiskt vägs upp av det positiva i att den enskilda människan känner att man gör något meningsfullt även om man går arbetslös. Det är klart att Hans Andersson kan läsa innantill, det kan jag också. Men det hade kanske varit bra om Hans Andersson hade läst resten av meningen också. Där står det: "behoven hos många arbetssökande, framför allt arbetshandikappade, av arbetsprövning i form av kortare arbetsplatsintroduktion." Man får nog läsa hela meningen, Hans Andersson. Sedan gällde det frågan om varför vi sänkte ersättningsnivån för ungdomar som kommer ut på jobb. Vi sänkte den delen av utbildningsbidragen för dem som inte har a-kassa eller KAS därför att vi ville lägga oss på en nivå som motsvarar den ersättning man har om man studerar, dvs. 2 000 kr. Det gjorde vi för att inte locka in ungdomar i en sådan här åtgärd i stället för att utbilda sig vidare. Det är kanske viktigare för att man skall kunna klara sig på arbetsmarknaden i framtiden. Så enkelt är faktiskt svaret, Hans
Herr talman! Först vill jag svara på det Johnny Ahlqvist sade i talarstolen om att förslaget om en arbetstidsförkortning inte är populärt för tillfället. Det är absolut nödvändigt för att få nya jobb och kanske hjälpa regeringen på väg mot att halvera den öppna arbetslösheten. Johnny Ahlqvist tog upp kunskapslyftet även om det inte står i betänkandet. Jag vill säga några saker om det. Vi tycker att det är bra med kunskapslyftet, men det har brustit i samordning och information. Fackförbunden har inte varit informerade om ersättningen. Det är många som har ramlat mellan stolarna och blivit frustrerade på grund av detta. Jag undrar om inte Johnny Ahlqvist kan verka för att det blir bättre på det planet. Det är nämligen av tvingande karaktär, och man kan bli avstängd från a-kassan om man inte tycker att utbildningen passar. Ersättningen varar ett år men kan förlängas ytterligare ett år. Men de som är över 45 år kan inte klara sin studiefinansiering då de inte kan ta studielån. De med låg ersättning kan inte komplettera med socialbidrag, därför att gymnasienivå accepteras inte som grundbidrag för detta. En annan sak var när Johnny Ahlqvist sade att man skall stötta byggnadsbranschen mer. Det är helt riktigt. Men jag undrar om Johnny Ahlqvist lyssnade på vad jag sade här i talarstolen om att det för kvinnor inom kontorsyrken är lika stora uppsägningar.